Herr talman! Vi har försvarsutskottets betänkande nr 9 på riksdagens bord i dag. Det innehåller inga större sensationer i förhållande till 1992 års försvarsbeslut. Ambitionen har varit att de säkerhetspolitiska mål och de övriga uppgifter för totalförsvaret som fastställdes i juni 1992 bör ligga fast. Det går ändå inte att bortse ifrån den osäkerhet som råder. Även om Berlinmuren har fallit och de många förtryckta folkens rop på frihet har resulterat i öppnare gränser, kan vi knappast se en fredligare värld. Det vi säkrast kan säga om framtiden är att den är osäker. Det är en generell visdom som är särskilt tillämpbar på säkerhetspolitiska bedömningar just nu. Vi befinner oss i ett gränsland mellan det kalla krigets bistra verklighet och en tid när ett nytt kapitel i historieboken skall skrivas. Vi ser nya och annorlunda hotbilder i form av flyktingströmmar, miljökatastrofer, kärnkraftsolyckor och terrorism. Vi vet inte vad framtiden innebär. Närmandet till EU och Europa, ger det trygghet i vårt land eller skapar det oro? Vi vet inte svaret på de frågorna. Därför finns det anledning att skynda långsamt när det gäller att förändra vårt svenska försvar. Samtidigt som vi skall vara med och forma samarbetsmönster för Europa, så är det viktigt att vi kan behålla förmågan att värja oss mot militära påtryckningar. Vi behöver också handlingsfrihet att bygga upp ett trovärdigt invasionsförsvar om utvecklingen skulle motivera det. Diskussionen om återtagning av försvarsförmåga har förts i utskottet. Vi har lyssnat på olika experter men stannat för att, som jag har uppfattat det, denna fråga bör studeras mera ingående och lämpligen lyftas in i en kommande försvarsutredning. I den uppföljning av verksamheten som utskottet genomfört konstateras naturligtvis att utvecklingen inom marinen har varit och alltfort är bekymmersam. Dessa frågor skall tas upp här senare i debatten av Sven-Olof Petersson. föreslogs att flottiljen skulle läggas ned. Vi räddade kvar den i försvarsbeslutet i juni 1992. I stabiliseringspropositionen i oktober samma år blev flottiljen på nytt föremål för ett besparingsförslag. Detta har varit oerhört kämpigt för lilla Karlsborgs kommun. Regeringen har naturligtvis varit mycket medveten om de arbetsmarknadspolitiska effekterna av detta beslut, och man har därför låtit kommunen utgöra ett tillfälligt stödområde. Jag skulle något vilja kommentera det särskilda yttrande som s-ledamöterna har avgivit i denna fråga. Tack vare stödområdesinsatserna har det nu startats en plåtfabrik i F 6 hangar, som beräknas ge ett trettiotal arbetstillfällen. Man har startat en arbetsmarknadsutbildning inom multi-media som ger tjugotalet jobb i F 6 lokaler. Man samarbetar med ett översättarföretag, vilket i förlängningen kan ge ett åttiotal jobb. Kommunen har varit och är mycket kreativ med hjälp av stödområdespengarna. Det är bara att beklaga att dessa uppgifter inte nådde utskottet i tid så att vi hade kunnat dra en mera positiv slutsats i betänkandet. Jag vill inte påstå att det här är tillräckligt, men det är mycket mera än det försvarshistoriska museum som budgetpropositionen talar om. Den frivilliga försvarsverksamheten behandlas välvilligt i både propositionen och i utskottsbetänkandet. Det är med stor tillfredsställelse jag konstaterar att det finns så stor enighet kring värdet av denna verksamhet, som är ett uttryck för medborgarnas vilja att engagera sig i vårt lands totalförsvar. Uppemot 600 000 människor är beredda att utöver sin ordinarie arbetstid delta i övningar och utbildningar för att kunna göra en insats där den bäst behövs. Varje organisations särart och kultur gör att totalförsvarsfrågorna på ett naturligt sätt blir förankrade i samhället. Den frivilligutredning som under föregående år beredde organisationerna mycket bekymmer har avdömts i budgetpropositionen, och en ny förordning håller på att utarbetas i regeringskansliet. Därefter hoppas vi att det kan bli arbetsro och tid för utveckling inom frivilligorganisationerna till nytta för hela totalförsvaret. Herr talman! När nu försvarministern finns på plats kan jag inte underlåta att något kommentera det i försvarssammanhang prioriterade området Gotland. Det är ett prioriterat område ibland -- ja -- men inte alltid. Jag väckte en motion i januari om att Gotlands kommun borde inordnas i systemet med kvalificerade insatsstyrkor i räddningstjänst till sjöss. Motionen innehöll också ett yrkande om ett system med trafikinformation om fartygs destination och last i Östersjön. Försvarsutskottet har uttalat uppfattningen att Gotlands kommun är ett alternativ som bör övervägas när det gäller att utöka med kommunala insatsstyrkor. Det är nämligen högst anmärkningsvärt att det på hela kuststräckan mellan Stockholm och Malmö icke finns en enda sådan RITS-styrka. Det går ändå aldrig att resonera bort Gotlands läge mitt i Östersjön. Jag har i en annan motion framfört det lämpliga i att placera en multinationell övervakningscentral på Gotland. En forskare vid FOA föreslog för ett antal år sedan just en kontroll och ledningscentral placerad på Gotland. Hittills har intresset från utrikesutskottet -- där denna motion har behandlats -- varit tämligen svalt för den idé som jag har framfört under två års tid. Herr talman! Därför gladde det mig oerhört när försvarsministern nyligen besökte Gotland tillsammans med Försvarsdepartementets råd för räddningstjänst och i samband därmed uttalade att Gotland i framtiden är en självklar plats för en operativ central vad gäller samordnad inernationell räddningstjänst och övervakning i Östersjön. Allt det som har inträffat på senare tid med flyktingmottagning, med det havererade tyska fartyget på Salvorev med den miljöskadliga lasten, med närheten till Baltikum, med ökad handel och transporter, talar för att Gotland är den centrala plattformen i dessa sammanhang. Jag är något besviken över att utskottet inte ännu givit klartecken, men jag noterar då i stället försvarsministerns mycket tydliga positiva uttalanden i dessa för Gotland så viktiga frågor. Jag kommer att bevaka frågan framöver från min gotländska horisont. Men jag utgår från att ett förberedande arbete av något slag påbörjas inom departementet med den inriktning som jag här skisserat. Anders Björck hade vänligheten att harangera mig för insatser i försvarets tjänst. Jag ber att få tacka för det. Jag har väl mera känt mig som en i laget av försvarsintresserade ledamöter. Men eftersom detta är min sista försvarsdebatt, vill jag också få tacka övriga i försvarsutskottet, utskottskansliet och i någon mån departementet för gott samarbete under denna tid. Det har i övrigt varit en fin tid under nio år i utskottet. Herr talman! Jag vill yrka bifall till hemställan i sin helhet i försvarsutskottets betänkande.

Herr talman! Jag vill i mitt genmäle säga att vi i den socialdemokratiska utskottsgruppen också vill harangera Gunhild Bolander för en mycket gedigen insats för försvarsfrågorna och i synnerhet för Gotlands försvar. Vi har upplevt Gunhild Bolander som en mycket resonabel utskottskollega som har lyssnat på argument, givit och tagit. Men att hon nu under den sista treårsperioden har hamnat i litet dåligt sällskap är inte hennes fel. Vi önskar Gunhild Bolander all framgång i hennes fortsatta verksamhet.

Herr talman! Det betänkande vi diskuterar i dag behandlar främst verksamhet och anslag för totalförsvaret för kommande budgetår. Åke Carnerö kommer litet senare att redovisa kds syn på en del av de frågor som berörs i betänkandet. Jag vill i mitt anförande ta upp något som intresserar en hel del människor men som sällan debatteras, nämligen Delegationen för ickemilitärt motstånd. Den inrättades 1987 på förslag av chefen för Försvarsdepartementet. Regeringen menar att den försvarspolitiska utgångspunkt som låg till grund för tillkomsten av delegationen alltjämt är giltig. Däremot finns det enligt regeringens uppfattning inte skäl att ha kvar en särskild delegation med uppgift att bedriva den verksamhet delegationen svarat för. Regeringen anser att det bör i stället ankomma på Styrelsen för psykologiskt försvar att hålla frågan om det motstånd som civilbefolkningen kan bjuda en ockupant levande. I den av regeringen den 23 juli 1987 utfärdade instruktionen för delegationen står det att delegationens uppgift är att med hjälp av information och utbildning sprida kunskap om icke-militärt motstånd. Delegationen skall särskilt med hjälp av råd och rekommendationer till myndigheter och enskilda medverka till att skapa förutsättningar för icke-militärt motstånd. Vidare skall delegationen behandla frågor om folkrättsliga, psykologiska och andra förutsättningar för icke-militärt motstånd samt verka för att forskning bedrivs inom detta verksamhetsområde. Någon förberedd organisation för icke-militärt motstånd bör inte skapas. Delegationen har endast uppgifter i fredstid. När det gäller inriktningen för delegationens arbete sägs det att icke-militärt motstånd är allt som i motståndssyfte utförs mot en angripare, ockupant, och som inte genomförs av reguljära förband. Tre huvudlinjer finns för delegationens arbete: studier, forskning och påverkan av rättsregler, information och utbildning samt planering och övning. Herr talman! Det beslut som kammaren kommer att fatta i dag följer regeringens förslag, och vi i kds yrkar bifall till det förslaget. Men jag vill understryka vad försvarsutskottet framhåller när det gäller det fortsatta arbetet under Styrelsen för psykologiskt försvars hägn, nämligen att det är angeläget att de olika intressen som är företrädda i delegationen knyts till myndigheten Styrelsen för psykologiskt försvar så att arbetet med de ickemilitära motståndsfrågorna kan fullföljas och vidareutvecklas. Jag är övertygad om att nu när Styrelsen för psykologiskt försvar kommer att ta över dessa uppgifter kommer styrelsen att också inse vikten av att det utomordentligt värdefulla kontaktnät som nu finns i delegationen tas till vara. Varför inte med hjälp av en referensgrupp? Övergången in under styrelsens vingar skulle också kunna underlättas med hjälp av delegationens konsult. Med hjälp av de ekonomiska medel som föreslås överföras till Styrelsen för psykologiskt försvar för att ta över de uppgifter som Delegationen för ickemilitärt motstånd haft, tror jag att verksamheten ändå kommer att kunna leva vidare på ett bra sätt. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Vi har hört många diskussioner här i dag. Försvaret kostar pengar säger man. Det kan knappast vara någon överraskning för dem som i kanske 10, 15 eller 20 år hållit på med försvarsfrågor. Försvaret måste naturligtvis kosta pengar, precis som alla andra brandförsäkringar kostar pengar. Jag är principiellt emot alla skattehöjningar. Men en skattehöjning för att försvaret skall få anslag, som innebär att försvaret kan fungera, är ett av de mycket få skäl till skattehöjning som jag skulle kunna acceptera. Skulle vi komma i en sådan situation att det krävs någon form av skattehöjning för att kunna fullfölja Sveriges inriktning av försvaret är t.o.m. jag beredd att stödja ett sådant förslag, under förutsättning att pengarna går till något vettigt. Men samtidigt kan jag inte förstå att man i Sverige inte tar de chanser som finns att tjäna pengar på försvaret. Sverige har en fantastisk försvarsindustri. Den har jag många gånger här i kammaren talat mig varm för. Jag har sagt att man måste se till att det ges ökat utrymme för export, under civiliserade former naturligtvis. Jag har hört talas om att t.ex. KMI tillstyrkt export av patrullfartyg till Taiwan. Det har upprört mig mycket att man i regeringskretsar sagt nej till det. Jag kan faktiskt inte förstå ett sådant beslut. Det är mycket dumt och onödigt, speciellt i tider som dessa. Sverige har två övergripande brister i dag. Det ena är bristen på pengar och det andra är bristen på arbete. Om man kan skapa arbete och samtidigt få in pengar, måste det vara ett gyllene tillfälle. Det borde alla människor förstå. Uppenbarligen finns det ett gäng, förmodligen i regeringskretsar -- eller på något departement, vilket naturligtvis är samma sak -- som inte gör det. Vad är då skälen till sådana ställningstaganden. Jag har inte hört skälen, men jag kan tänka mig att en export till Taiwan skulle innebära problem för andra industrier. Jag hört diskussionen förr. Atlas Copco, LM Ericsson och andra företag kan kanske få svårt att exportera till ''mainland China''. Men vad är det för export som går dit? Det är en export som bygger på ''soft-loans''. I princip betalar Sverige sin egen handel. Det hör inte hemma hos god köpmannased. Taiwan har däremot en av världens största valutareserver. Den finns där klar att slantas upp med klingande guld rakt in i den svenska penningkistan. Taiwan har f.n. 90 miljarder US dollar. Varför skall man förakta en sådan handelspartner? Jag vet också att det finns en massa konstiga idéer om att man t.ex. har godkänt ''mainland China'' redan 1950. Men tiderna har förändrats. Allt förändras, utom i Sverige vad gäller Sveriges syn på dessa problem. T.o.m. röda Kina och Taiwan har i dag vänskapliga förbindelser. Både röda Kina och Taiwan investerar massor av pengar i varandras länder. Varför skulle då Sverige vara dessa två parters samvete, när de själva uppenbarligen trivs rätt så väl med varandra. De investerar ju gladeligen i varandras länder. Jag vet att det kan förekomma litet väsen ibland om exporten till Taiwan. Men det blir aldrig någon förändring om ingenting görs. Varför skall Sverige alltid söka handelspartner som inte har några pengar? Varför låter man inte svenska skeppsvarv bygga fartyg som det finns en efterfrågan på, i dessa tider när miljarder kronor läggs ut på en konstlad sysselsättning i detta land? Ingen människa skulle i alla fall kunna inbilla mig att Taiwan skulle försöka invadera röda Kina på fastlandet med några patrullbåtar. Jag vet inte om man i Taiwan har en sådan aktionsradio att man kan nå fastlandet ens. Förmodligen handlar det om en bestyckning med en grov kulspruta eller en lätt luftvärnsautomat, på sin höjd. Hur skulle stora ''mainland China'' kunna hotas med detta. Det finns inga normala skäl över huvud taget till att neka en sådan export. Visserligen finns det en del konstiga diplomatiska skäl. Man påstår att Sverige inte erkänt Taiwan över huvud taget. Men varför gör inte Sverige det då; det har jag sagt förut här i kammaren. Man skall inte hålla fast vid otidsenliga beslut och en massa dumheter. Det finns gott om länder i världen som faktiskt har erkänt Taiwan. Många länder ligger långt framme i sina funderingar om att göra det. Skall Atlas Copco och LM Ericsson, som i och för sig är mycket bra företag, genom lobbying och konstiga politiska beslut som fattas i detta land, sabotera en annan marknad? Man kan då fråga sig: Vad skall beslutsfattarnas nästa marknadsekonomiska drag bli i detta land? Skall man kanske förbjuda AB Svenska pressbyrån att sälja klubbor till barnen, därför att försäljningsbalansen på tuggummi annars kan komma att rubbas på Konsum. Det är ungefär den logik man visar. Det är fantastiskt att mänsklig dumhet kan få så särpräglade drag. Den svenska försvarsindustrin måste ju ges en rimlig chans till överlevnad. Men den får det svårare och svårare, dels grund av en mindre inhemsk efterfråga, dels på grund av en överkapacitet i världen. Hur kan man då säga nej till en export som handlar om 80 fartyg, mig veterligen? Den exakta summan pengar vet jag inte. Men jag kan föreställa mig en summa på minst 7--8 miljarder kronor. Sverige har inte råd med ett sådant samvete och en sådan dumhet. Framför allt har vi i Sverige inte råd att slå botten ur den svenska försvarsindustrin, med allt vad det innebär i form av arbetstillfällen, ovärdelig ''spinn-off'' till den civila sektorn i samhället osv. Jag tycker faktiskt att detta är litet beklämmande. Sverige måste gå i bräschen, inte bara för egen skull utan även för rättvisans skull och för demokratins framskridande i världen. Sverige bör ta initiativ till att ta reda på om man skulle kunna erkänna Taiwan och upprätta normala diplomatiska förbindelser med Taiwan. Det är en diplomatisk skandal att Sverige utan vidare handlar med röda Kina, ett land som grovt bryter mot alla mänskliga rättigheter. I Kina förekommer det t.ex. stora offentliga massavrättningar. Det förekommer också att oppositionen krossas med stridsvagnar och att studenter som vill ha demokrati körs ihjäl. Ett sådant land är gott nog som handelspartner, ett land som dessutom inte har så mycket pengar. Taiwan däremot har 30 politiska partier och demokrati. Men det landet duger inte på grund av konstiga beslut som är 40--45 år gamla. Sverige borde gå i bräschen för Taiwan. Sverige har nämligen inte råd att fortsätta med sådana här dumheter. Sverige behöver nämligen exportintäkter, speciellt från länder som har pengar att betala med.
Herr talman! Robert Jousma har i försvarsutskottet ibland haft en del problem när det gällt att följa regeringspartierna i en del sakfrågor. Men då har det i regel ordnat sig när regeringen talat med Ian Wachtmeister. Det har inneburit att Ny demokrati under den gångna treårsperioden har varit Anders Björcks trogna stödparti i försvarsfrågorna. Det måste kännas tryggt för försvarsministern att nu höra Robert Jousma -- som för övrigt också ville ha en officer till partiledare, har jag förstått -- säga att det är okej med skattehöjningar som går till försvaret. Sådana skattehöjningar kommer ju att behövas om de stora miljardunderskotten skall kunna betalas. Jag måste harangera också Robert Jousma för klara besked i debatten. Vi har saknat det från de partier som sitter i regeringen. Men Robert Jousma ställer upp och betalar. Det var beskedet som vi fick.
Herr talman! Jag sade att försvarskostnaderna för att fullfölja 1992 års försvarsbeslut var en av de mycket få anledningar som jag skulle kunna tänka mig som skäl till en skattehöjning. Försvaret, Sture Ericson, handlar inte bara om pengar. Det handlar om en nations förmåga att överleva i en krissituation. Det kan man, som en värsta krämargesäll, faktiskt inte mäta i pengar. Det finns länder, Sture Ericson, som under mellankrigstiden på 20 och 30-talet höll på med sådana här konstiga avarter. Vad hände åren 1939, 1940 och 1941? Helt plötsligt hade de främmande makts armé på sitt territorium. Jag förmodar att det inte är den utveckling som Sture Ericson söker i framtiden. Inte vill i alla fall jag ha en sådan utveckling. Jag kan tänka mig att betala 25 öre mer per hundralapp för att slippa det eländet.
Herr talman! Robert Jousma tog väl inte tillbaka löftet om att ställa upp på skattehöjningar? Jag tror inte det. Nu är frågan: Talar Robert Jousma här för sitt parti eller är det hans privata uppfattningar? Att ställa upp med pengar när de verkligen behövs ingår just i de förslag som vi har framlagt när det gäller arméns organisation i framtiden. Under återtagningsperioden, när man bygger upp invasionsförsvaret och då man har tydliga indikationer på att det finns ett behov av ett sådant försvar, finns det mycket litet av ekonomiska restriktioner. De ligger i den planering som vi redan har. Skillnaden mellan vårt förslag och det som för närvarande gäller är att man nu planerar bara för en ettårsperiod och att man behåller fler brigader än vad man har råd att utrusta. Det är vår huvudanmärkning. Om det läge som Robert Jousma talade om skulle uppstå finns det naturligtvis inget som är mer angeläget än att satsa statens pengar på att se till att vi får ett trovärdigt försvar.
Herr talman! Som jag tidigare sade: En av de få anledningarna till att jag kunde tänka mig att betala litet extra skatt var ett starkt försvar. Jag vet inte hur pass stor dignitet jag har i mitt parti, men om jag säger jag så menar jag inte partiet. I så fall hade jag sagt vi, för vi är trots allt en samling människor. I det här fallet är det pluralis, dvs. vi. Det talas om återtagningstider hit och dit. Ja, visst finns det återtagningstider. Men, Sture Ericsson, när skall man utlösa återtagningstiden? Så sent som i september 1939 visste man över huvud taget inte om Hitler skulle gå in i Polen. Det visste inte engelsmännen förrän det var bekräftat genom att gränsbommarna lyftes undan. Man trodde in i det sista att man skulle fixa det här genom förhandlingar. Det finns inte återtagningstider i alla situationer. Detta är mycket svårförutsägbara saker. Jag kan ta ett exempel som inte rör försvaret över huvud taget. Hur många människor trodde att Berlinmuren skulle falla. Det trodde man var precis lika orimligt en vecka innan det skedde som att man i dag skulle tro att något land över huvud taget skall fundera på att anfalla Sverige eller ställa till med något elände i vårt grannskapsområde. Visst måste man ha återtagningstid, men samtidigt måste man se till att axlarna mellan beredskap och resurser möts på en rimlig nivå. Man kan inte hålla på med planeringar och förvarningstider på fem eller tio år som många gör, för så fungerar det inte när verkligheten kommer ifatt oss.

Herr talman! Jag tänker beröra tre områden i försvarsutskottets betänkande 1993/94:FöU9. Det gäller mobiliserings och förplägnadsförband, lekmannainflytande i Försvarsmakten genom Överbefälhavaren föreslog i sitt kompletterande underlag inför försvarsbeslutet 1992 att mobiliserings och förplägnadsplutoner skulle organiseras. Chefen för armén hade utrett förutsättningarna för en sådan åtgärd. För att värnpliktsutbildning skulle få genomföras inom den fredstida stödproduktionen ansåg regeringen att utbildningen skulle leda till krigsplacering. Krigsorganisationens personalförsörjning skulle därmed bli effektivare. Utskottet ansåg då att det var viktigt att effektivisera stödproduktionen och att ta tillvara besparingsmöjligheterna men slog fast att besparingsmålet inte fick leda till att fler utbildades än vad som behövdes för ändamålet. Pliktutredningens förslag när det gäller volymen och de närmare förutsättningarna för de värnpliktigas utbildning samt också utbildningens innehåll. Något förslag från regeringen i enlighet med detta kom inte. Men däremot fattades ett beslut i juni 1993 om att införa mobiliserings och förplägnadsplutoner. Antalet värnpliktiga för denna verksamhet hade då halverats i förhållande till det ursprungliga förslaget. Antalet sjunker nu igen 1995--1996 med ytterligare 270 värnpliktiga per år på grund av att man har ändrat uppsättningstiden så att den skall vara 15 år i stället för 12 år. Vid beslutstillfället var emellertid de värnpliktiga redan i utbildning, eftersom chefen för armén redan i början av december året innan hade fått i uppdrag av regeringen att genomföra denna utbildning. Beslutet har fått mycket stark kritik, särskilt från de ansvariga ute i organisationen samt också från den fackliga organisationen som anser att de värnpliktiga används som grå arbetskraft medan deras medlemmar kastas ut i arbetslöshet. 1993 underkänt försvarsmyndigheternas hantering av ärendet på grund av felaktig uppsägning av civilanställda. Några hundratal avskedade civilanställda får nu höga skadestånd och måste erbjudas återanstllning. Detta kan komma att kosta Försvaret omkring 40 miljoner kronor. Man kan ju fråga sig varför det var så bråttom att hantera detta ärende att man drog på sig dessa extra kostnader för försvaret i form av skadestånd. Vid besök ute i verksamheten har jag både från anställda och värnpliktiga fått ta del av många kritiska synpunkter på den pågående utbildningen av värnpliktiga i kök och förråd. De värnpliktiga får inte alls den utbildning som de utlovats utan helt andra uppgifter. De anställda, som har blivit mycket färre, har fått fler och andra uppgifter, vilket gör att de inte kan ge de värnpliktiga den utbildning som de har rätt att kräva. De utbildningsplaner som utarbetats kan helt enkelt inte följas på grund av de stora grupperna värnpliktiga och de få handledarna. Organisationen tycks också sakna rutiner för att utbilda och stödja de nya kategorier av handledare som man fått genom den förändrade verksamheten. Vi socialdemokrater anser att det som hittills har hänt i denna fråga pekar på behovet av en utvärdering och ett förnyat ställningstagande till användning av värnpliktiga i mobiliserings och förplägnadstjänst. Detta har vi anfört i ett särskilt yttrande som vi avser att följa upp i höst. Utskottet genomför den 26 maj på socialdemokratiskt initiativ en offentlig utfrågning om personalfrågor med anledning av den omfattande omstrukturering som har skett inom försvaret. Detta är ett led i utskottets uppföljningsarbete. Försvarsmakten föreslår regeringen att Försvarets personalvårdsnämnds uppgifter skall ändras. Regeringen anser att nämndens uppgifter beträffande personalvården har minskat och alltmer kommit att ingå i myndighetens ordinarie verksamhet. Därför föreslår regeringen att 1994 och att den i framtiden bara skall behandla frågor som rör värnpliktiga. Vi delar inte denna uppfattning. Eftersom personalledningen i den från den 1 juli nya bantade Försvarsmakten kommer att reduceras anser vi att dess förmåga att ge ett effektivt stöd till den lokala personalvården försämras. Vi anser att Försvarets personalvårdsnämnd utgör ett väl fungerande forum för samråd på central nivå. Nämnden bör i högre grad utnyttjas för att stödja en väl fungerande personalpolitik inom Försvarsmakten. Vi vill understryka vikten av att arbetstagarorganisationerna har representation i nämnden. Personalvårdssituationen för de värnpliktiga har ett naturligt samband med de anställda personalgruppernas situation. Vi anser således inte att någon ombildning av Försvarets personalvårdsnämnd bör ske. Herr talman! När det slutligen gäller de värnpliktigas ekonomiska och sociala situation har motionärer från fyra riksdagspartier föreslagit att en utredning skall tillsättas. Den senaste undersökningen på detta område är fem år gammal. Mycket tyder på att vissa försämringar har skett sedan den gjordes. Begränsningen av de fria hemresorna är ett sådant exempel. Det förhållande som nu råder är inte tillfredsställande. Det kan få negativa konsekvenser för de värnpliktigas inställning till försvaret. Utskottet utgår i sin skrivning från att dessa frågor kommer att behandlas i samband med den kommande propositionen om totalförsvarsplikt och anser därför att det inte nu finns behov av en särskild utredning med detta syfte. Vi har i vår partimotion uttalat oss för att en utredning kommer till stånd inför nästa försvarsbeslut. Eftersom vi förväntar oss ett intensifierat arbete med omstruktureringen inom försvaret, känner vi stark sympati för de motioner som kräver en särskild utredning av de värnpliktigas sociala och ekonomiska situation omgående. Vi beklagar att vi inte i utskottet kunde enas om ett sådant beslut. Men med anledning av att hela värnpliktssystemet står inför förändringar bör de värnpliktigas situation innan dess bli föremål för utredning. Detta gäller också deras inflytande och rättssäkerhet. Vi socialdemokrater har i ett tidigare skede fått gehör för att också disciplinsystemet i dess helhet utreds inför det kommande totalförsvarsbeslutet. De värnpliktiga och den anställda personalen inom försvaret har den allra största betydelsen för Sveriges försvarsförmåga. Därför är det viktigt att de ges de bästa möjliga förutsättningarna för att kunna utföra sitt viktiga arbete. Jag vill till slut yrka bifall till Sture Ericsons förslag.

Herr talman! Även om det inte överraskar mig, är jag litet undrande inför den del av Karin Wegeståls anförande där hon uppehåller sig både länge och inlevelsefullt vid proceduren med förråds och förplägnadsvärnpliktiga. Det råder ju i utskottet inga delade meningar om att det var utomordentligt olyckligt, för att inte säga oskickligt, att uppsägningar skedde och förekom riksdagsbeslutet. Sedan kan man ett och ett halvt år efteråt stå och fundera i kammaren över varför det blev så. Men det löser faktiskt inga problem. Nu är denna organisation i gång och fungerar bra. Tidigare förrådsmän har varit föremål för utbildning för sina tjänster såsom instruktörer i många fall. De är också föremål för vidareutbildning, med andra ord uppföljning, för att bli bra i sina nya roller. Om man nu har såsom enda motiv att tala om att regeringens politik är dålig, fyller er argumentation rimligen från era utgångspunkter ett syfte. Men annars var det en dålig del av inlägget. Det var helt enkelt att gräva i en gammal relikhög. Jag kan inte harangera Karin Wegestål på annat vis än att säga att det var en onödig del av inlägget. När det gäller de värnpliktigas förmåner har det hänt en hel del saker. Så sent som i kompletteringpropositionen -- det nämndes tidigare i debatten -- har regeringen återkommit med förslag. Jag tror fortfarande att vi inte är beredda att förändra de värnpliktigas resesituation. Den fyller en funktion. Det är mer fråga om att vi får en periodisering av utbildningen så att den passar till ett nytt resemönster. Då tjänar den sitt syfte. Men det kräver faktiskt en anpassning, och det tar litet tid. Därom kan vi vara överens.
Herr talman! Jag är mycket nöjd med att budskapet har gått fram att vi tycker att regeringen har handlagt detta ärende på ett synnerligen oskickligt sätt. Det har även försatt en hel massa människor i en brydsam situation. Det vill jag gärna peka på. Många har blivit uppsagda på ett oriktigt sätt. Man kan nu se att man även fortsättningsvis behöver ett mindre antal, vilket betyder att en del har blivit uppsagda alldeles i onödan. Jag tycker inte att det är fel att påpeka detta. Det är viktigt att det tas fram i denna kammare.
Herr talman! Att det blir ett minskat antal anställda hänger helt samman med den automatik som var kopplad till detta, nämligen att man skulle utbilda just så många som behövdes i krigsorganisationen. I en krympande krigsorganisation blir det färre och färre anställda. Det är ingen eftergift till en upprepning av argumenten här i kammaren år efter år, utan det innebär helt enkelt att man följer det regelsystem som fanns med i Pliktutredningen och som vi har tagit fasta på.
Herr talman! Det hänger samman med att vi hade ett dåligt beslutsunderlag. Trots att ett enigt utskott påpekade detta, kunde man inte vänta på en bättre utredning, utan man skyndade åstad, vilket fick de effekter som vi här har fått höra.

Herr talman! Jag skall liksom förra året i mitt anförande i huvudsak uppehålla mig vid att kommentera en del av de socialdemokratiska reservationer som fogats till utskottets betänkande. Årets socialdemokratiska reservationer är ganska få och förslagen på många områden föga preciserade. Man avstår -- det kanske är rimligt eftersom det är valår -- från att peka ut de konkreta konsekvenserna av sin politik, även om stora förändringar aviseras. Inte heller partimotionen, som utgör grund för reservationerna, ger några fylliga besked om vad Socialdemokraterna egentligen vill med försvaret. Den första och viktigaste invändningen mot den socialdemokratiska försvarspolitiken gäller dess verklighetsfrämmande syn på försvarets behov av pengar. I årets partimotion och reservation handlar det bara om en miljard årligen, men inga svar ges på frågan var pengarna skall tas. En miljard kan naturligtvis på sikt sparas genom att man -- som försvarsministern nämnde -- lägger ner fyra regementen. Om man skall gå på gamla socialdemokratiska förslag, är det förstås I 20 i Umeå och I 16 i Halmstad som får stryka på foten tillsammans med den marina utbildningen i Socialdemokraterna ha till stånd snabbt, trots medvetenheten om att det inte ger snabba pengar. Varför skall vi ta allt i fel ordning? Varför skall vi först prata grundorganisation och sedan uppgifter och säkerhetspolitik, som ju är huvudändamålet med nästa försvarsbeslut? Visst behövs en tidig diskussion om grundorganisationen och kanske framför allt om sättet att producera förband, såväl i armén som i marinen och flyget. Men varför har Socialdemokraterna helt förutfattade meningar och kräver att nedläggningsarbetet skall påbörjas nu? Om man lägger ihop förra årets krav på dubbelbrigadutbildning, vilket innebär nio regementen i stället för 16, med kravet på att strategiskt överfall skall vara det allena styrande och resultera i färre armébrigader, är det väl snarast fråga om att Socialdemokraterna vill ha fem brigadregementen. Sture Ericson har ju givit besked om att det snarare handlar om åtta. Men det grundar sig inte på förslagen i tidigare reservationer utan på ett resonemang, som har tillkommit sedan reservationerna skrevs. Jag är ingen regementskramare, men jag har ändå ingen förståelse för att inte följderna av denna politik preciseras i den socialdemokratiska motionen. Följderna skulle bli masslakt och dessutom en för försvaret total oförmåga att höja vår kapacitet och styrka på medellång sikt. Det går inte att utveckla allting från ingenting. Men nu handlar det om den korta sikten. Mer besparingar behövs för att kunna ta in den socialdemokratiska miljarden snabbt. Där är min fråga till Socialdemokraterna: Är det inställda repetitionsövningar, ännu färre utbildade värnpliktiga eller tvärstopp för vissa materielprojekt -- och i så fall vilka materielprojekt -- som skall finansiera den årliga miljarden? Någonstans måste pengarna helt enkelt tas. Försvaret tillämpar inte bara den socialdemokratiska konstruktionen ''planmässig hushållning'' utan är liksom det mesta av statlig verksamhet totalt planstyrt. När resurserna fram till 1997 är uppbundna i utbildning, personal, anläggningar och materielanskaffning, får även skillnaden mellan 35,5 miljarder och 36,5 miljarder stor betydelse för förnyelsen av försvaret. På längre sikt blir det hela ännu värre. ÖB menar att minst 15 miljarder tas från försvaret om sförslagen från våren 1993 vinner gehör, och Sture Ericson har själv skrutit med att åtminstone 8 miljarder försvinner i nästa period om teknikfaktorn tas bort, vilket Socialdemokraterna vill. Jag undrar -- och jag fick inget besked i reservationen men en del besked av Sture Ericson här i dag -- vilka uppgifter som vi var överens om i 1992 års försvarsbeslut men som nu skall tas bort. Det är konstigt att Socialdemokraterna redan nu är beredda att frångå det beslut, de säkerhetspolitiska grunder och de uppgifter som vi då var överens om. Socialdemokraterna kanske hoppas och tror att resonemanget om återtagningstid kan växlas in i reda pengar. Det är möjligt att det till viss del är så. Även om jag personligen tvivlar, undrar jag vilket resonemang som egentligen ligger bakom detta med att man är beredd att nu riva upp 1992 års försvarsbeslut -- alltså innan vi har nått kontrollstationen 1997, som vi var överens om Socialdemokraterna. Jag måste ursäkta de socialdemokratiska ledamöterna genom att säga att jag tror att man något har fått försvarets uppgifter, så som dessa definieras i beslutet, om bakfoten. 1997 skall vi ha en betryggande förmåga att klara ett strategiskt överfall. Under perioden därefter är det meningen att försvaret skall planera mot och utvecklas för att med ungefär en ettårig förvarningstid kunna stärka försvarsförmågan så att vi klarar ett begränsat angrepp. Det skall enligt det försvarsbeslut som vi i den delen i enighet fattat här i kammaren -- åtminstone med Socialdemokraterna -- ske inom ramen för befintliga personella och materiella resurser, dvs.: Officerarna skall finnas. De värnpliktiga skall vara utbildade. Grejerna skall finnas i förråden. Vad vi kan göra under det året är att vi övar och gör en del kompletteringar. Det klassiska hotet av en storinvasion -- det som vi kallar för ett fullständigt invasionsförsvar -- finns över huvud taget inte med bland de uppgifter som försvaret skall kunna klara av i det här perspektivet. Först efter en längre tid av återuppbyggnad, som ÖB har angivit till fem tio år, och alldeles säkert med minst ett långsiktigt försvarsbeslut som grund, skall försvaret -- som det står i försvarsbeslutet -- om stormakternas säkerhetspolitiska och militära handlingsmöjligheter i vårt närområde långsiktigt tillväxer, successivt kunna öka sin samlade styrka. Uppriktigt sagt förstår jag inte vad Socialdemokraterna menar. Klassisk storinvasion -- eller ett fullständigt invasionsförsvar, som Socialdemokraterna kallar det här för -- står inte på dagordningen, och försvaret planerar inte heller för detta. Eftersom återtagningen för att klara ett begränsat angrepp skall ske inom ramen för nuvarande organisation och materiel och personaltillgång torde en förlängning av tiden, från ett år till fyra fem år, inte säkert spara stora pengar. Om man skall gå på den linje som Sture Ericson presenterade i sitt inledningsanförande måste jag ställa frågan: Vilka materielprojekt är det man tänker stampa fram ur jorden med allt från idéer till beslut, produktion, utbildning och färdiga krigsförband, under en period av fyra fem år? Alla i denna kammare vet att materielprojekt har en mycket längre framförhållningstid än så. Nej, det krävs avsevärt längre tid för att skapa ett fullständigt och trovärdigt invasionsförsvar. Det vore bra om vi kunde reda ut detta och slippa begreppsförvirringen här. När det gäller ett fullständigt invasionsförsvar talar vi inte om 16 brigader utan snarare om 25 i förarbetena till det som skulle ha blivit 1991 års försvarsbeslut men som kom att bli 1992 års försvarsbeslut. Inte heller när det gäller det strategiska överfallet och den samlade militärstrategiska utvecklingen finns det mycket att glädjas åt i fråga om Socialdemokraternas motioner. Sverige är viktigare än tidigare, eftersom de strategiska kärnvapnen har större betydelse för grannen i öster än tidigare -- relativt sett. Därför är Nordeuropa viktigare än förr. Samtidigt har utrustningen på andra sidan Östersjön massivt förbättrats under de senaste åren, i takt med att det gamla Sovjetunionen lämnat Central och Östeuropa: nya stridsvagnar och fler moderna attackhelikoptrar -- ja, färre, men långt bättre grejer än när jag gjorde värnplikten för tio år sedan. Då hette hotstridsvagnen i Leningrads militärområde T 55 med rötter i 50-talet. Nu heter den T 80 inom i stort sett alla förband. När de stora sparar på försvaret sparar de det bästa till sist. Det bästa är det starka, det lättrörliga och det flexibla. Det gäller då luftlandsättningsdivisioner och marininfanteribrigader, vilkas kapacitet sparas till sist. Det är just dessa som utgör kärnan i det strategiska överfallet. Sture Ericsons glidande beskrivning av hur lång förberedelsetid vi har stämmer inte när han använder argument mot att planera för en kustinvasion för att också få sannolikheten att verka liten när det gäller att kunna genomföra ett strategiskt överfall. Så är inte fallet. Socialdemokraterna är inte heller nöjda med försvarets utveckling. Det har inte blivit vassare, menar man i reservation nr 1. Men goda vänner, kamrater, riksdagsledamöter! Hur skulle ni då vilja beteckna t.ex. den helt nödvändiga mekanisering och modernisering av armén som vi nu genomför? Är inte det en vässning? Är inte 120 helt nya och stridsfordon 90 främst till Norrlands och pansarbrigaderna en vässning? Det är fråga om en minskning, något som ni själva var starka anhängare av i samband med 1992 års försvarsbeslut. Det är ju bara att läsa kammarens protokoll och att studera vad som händer på våra förband. Nu minskar antalet anställda och antalet förband. Då gäller det att se till att det som blir kvar blir starkare och bättre. Det finns otaliga andra exempel på vässning och förbättringar. För den enskilde soldaten handlar det t.ex. om nya skyddsmasker. 0,5 miljoner skyddsmasker beställdes för bara några veckor sedan. Nya lätta hjälmar, kroppsskydd och skyddsvästar är annat som försvaret har längtat efter och behövt i 20 år. Genom en medveten satsning och en kontinuerlig kamp för att skrapa fram pengar, så att man kan köpa grejer som försvaret behöver, genomgår faktiskt försvaret efter 1992 års försvarsbeslut den snabbaste vässningen sedan andra världskriget. Jag undrar varför Socialdemokraterna gråter. Gråter man över den egna oförmågan att komma fram till ett sådant här beslut? Det är klart att det inte kan vara roligt att delta i ett fyraårigt beredningsarbete som inte leder till något beslut och att sedan se att regeringen och en riksdagsmajoritet kan hantera det här på mindre än ett halvår. Om reservationen om säkerhetsskapande verksamhet finns det inte särskilt mycket att säga. Visst är det imponerande med organisatorisk fantasi. Men här pågår ett ambitiöst förberedelsearbete och ett arbete inom regeringskansliet, inte minst i samband med perspektivplaneringen. När det gäller detta med en särskild FN-styrka tycker jag att årets s-reservation faktiskt visar att det beslut som en riksdagsmajoritet fattade förra året var riktigt. Vi skall inte skapa ett A och ett B lag när det gäller den internationella verksamheten i försvaret, utan vi skall se till att de internationella insatserna blir en naturlig del rakt över hela försvaret. Sture Ericson gav i sitt inledande anförande en bild av att det finns ett socialdemokratiskt alternativ. Det är klart att jämfört med det alternativ som presenteras i partimotionen och i socialdemokratiska reservationer har Sture Ericson broderat en hel del här inför kammaren. Det är tacknämligt för oss. Sture Ericsons argumentation ger oss visserligen ett fylligare alternativ att ta ställning till, även om en viss begreppsförvirring kan skönjas. Men det ställningstagande som Sture Ericson och Socialdemokraterna talar om skall ju inte göras här i dag. Sture Ericson och andra socialdemokrater, låt oss ta den debatten under tiden fram till kontrollstationen 1997! Eftersom alla era reservationer bifallits handlar det inte om några stora besparingar unden tiden fram till 1997. Vi har en ordning enligt vilken vi hanterar försvarsbesluten, och den ordningen tycker jag att vi skall hålla oss till. Några tunga argument för att gå ifrån denna ordning kan i alla fall inte jag finna. Liksom Arne Andersson yrkar också jag bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Först några siffror som kanske får anförandet nyss att framstå i en annan dager. Regeringen föreslår och utskottsmajoriteten tillstyrker att totalförsvaret nästa budgetår får kosta 41,2 miljarder kronor. Det innebär en ökning med drygt 1 miljard kronor jämfört med innevarande budgetår. När det gäller vår syn på försvarets ekonomi kan jag säga att vi har varit mycket konsekventa. När försvarsbeslutet fattades i juni 1992 sade vi att vi ville ligga kvar på en realt oförändrad nivå. Försvaret skulle kompenseras för prishöjningar o.d. Men det skulle alltså vara en realt oförändrad nivå. Det innebär att vi genom att fullfölja den linjen lägger fram vårt förslag om att man nästa budgetår skall spara 1 miljard. Vi anser att vi har varit så konsekventa som man rimligen kan vara i detta sammanhang. Vi har inte ställt ut sådana stora löften som Moderaterna är experter på. I mitt inledningsanförande angav jag också hur exempelvis armén kan förändras redan före 1997, så att man på det sättet kan spara en hel del pengar. Vad som skrämmer mig litet grand är att Henrik Landerholm och andra borgerliga debattörer här vill skjuta på allting till 1997. Vad händer då? Ja, enligt det riksdagsbeslut som föreligger skall man under den femårsperiod som följer efter 1997 med hjälp av exempelvis teknikfaktorn höja anslagen med 8 miljarder kronor. Om inte ett mirakel inträffar när det gäller kronans dollarkurs kommer man då att också släpa på ett underskott om 4--5 miljarder kronor. Vidare säger stabernas räkneexperter att det blir ytterligare ett underskott om 5 miljarder kronor under den följande perioden. 1997 står man där med ett finansieringsbehov omfattande 17--18 miljarder kronor utan att få något nytt för pengarna -- det mesta är ju redan är intecknat. Är inte Henrik Landerholm litet orolig för att riksdagen 1997 inte ställer upp med 17--18 färska miljarder utöver det löpande? Vad händer då med försvaret? Detta är i hög grad en ansvarslös hantering av vår säkerhetspolitik.
Herr talman! När det gäller den ekonomiska hanteringen har försvarsministern tidigare visat på vilken lös grund och på vilka lösa boliner Sture Ericson faktiskt slänger fram blandat gott i sifferform för att misstänkliggöra regeringens politik. Självklart skall vi göra allt för att se till att finansiera de åtaganden och de beslut som har fattats. Det gör regeringen varje år på våren i sin budgetproposition, där man lägger fram förslag till anslag. De anslag som jag redovisade var anslagen till det militära försvaret, och där är skillnaden 1 miljard. Då måste man också fråga, Sture Ericson: På vilket sätt innebär de socialdemokratiska besparingsförslagen att vi skall få bättre möjligheter att uppfylla de begränsade målsättningar som 1992 års försvarsbeslut innebar? Jag har förstått att vi i denna kammare är överens om att det strategiska överfallet skall vara det vi jobber mot fram till 1997. Då måste vi faktiskt göra vissa saker. Vi kan inte säga att vi har en betryggande förmåga att klara av ett strategiskt överfall om vi inte fyller förmågan med konkret innehåll. Det är faktiskt det som den här regeringen har gjort. När det gäller förändringar i arméstrukturen skulle ett bifall till reservation 1 eventuellt innebära konkreta förslag som skulle kunna läggas på riksdagens bord våren 1995, allra tidigast. De förändringarna kan jag berätta för Sture Ericson -- det borde han veta lika bra som jag -- kommer i kostnader inte att ge något utfall förrän på andra sidan 1997 och sparar alltså inga pengar nu. Dessutom, och det skall vi vara på det klara med, är vi mycket osäkra på vilka ekonomiska konsekvenser detta har. När det gäller förslaget om dubbelbrigadutbildning, som jag mycket ingående diskuterade med Sven Lundberg vid förra försvarsdebatten, finns det faktiskt inte ett vettigt underlag för diskussion. Det är möjligt att det finns andra och effektivare former av rationalisering av förbandsproduktioner som gör att vi kan utbilda förbanden på alla de utbildningsplatser som finns i dag. Detta är inte undersökt. Det skall självfallet undersökas i förarbetena till 1997 års försvarsbeslut. Men lika litet som det är ett självändamål att bevara regementen är det ett självändamål att lägga ned regementen. Vid samma kostnad för att bevara och att lägga ned eller att effektivisera utbildningen på andra sätt än att lägga ned skall vi självfallet välja att finnas på så många platser som möjligt. Då blir vi mindre sårbara och har bättre förutsättningar att kunna göra det återtagande som jag liksom Sture Ericson anser vara en avgörande fråga att inte bara diskutera utan att också ta ställning till vid försvarsbeslutet år
Herr talman! Försvarsministerns och Henrik Landerholms hela resonemang är om något att gå på lösa boliner. Det förutsätter faktiskt att kronans dollarkurs inom en ganska snar framtid återgår till vad den var innnan kronan blev flytande i november 1992, alltså en förbättring av kronans dollarkurs med 25--30 %. Detta är förutsättningen för att ni skall undgå dessa dundrande miljardunderskott. Är det någon vettig människa som tror att kronan kommer att stärkas mot dollarn med de talen? När det sedan gäller hur vi skall hantera det strategiska överfallet och en eventuell framtida invasionsrisk har jag försökt att redovisa det. Nu klagar Henrik Landerholm över att det inte blir några besparingar i omedelbar närtid. Nej, det kan väl ligga något i det. Men ju tidigare man fattar det beslutet, desto snabbare tickar besparingarna in. Detta kan vi väl ändå vara överens om. Det Henrik Landerholm vill göra är att skjuta alla problem fram till 1997. Då står han där med en nota på ca 18 miljarder. Frågan är hur han har tänkt betala den. Är det Robert Jousmas skattehöjningar som skall till? Jag tvivlar på det. Jag tror att försvaret då, om någonsin, kommer att drabbas av åtgärder som kommer att vara tämligen oplanerade, för ni har inte velat se sanningen i vitögat.
Herr talman! Jag kan bara upprepa att Sture Ericson grundar sitt ekonomiska resonemang på lösryckta och tämligen grundlösa tidningsuppgifter. Inget av den här diskussionen har förts i utskottet. Inget av denna diskussion finns i Socialdemokraternas partimotion. Inget av denna diskussion finns i de socialdemokratiska reservationerna. Detta har Sture Ericson riggat till därför att han tycker att det är förnämligt av honom själv att grunda en försvarsdebatt här i kammaren på att anklaga regeringen för att inte ha en täckande finansiering. Detta samtidigt som han själv föreslår kraftiga besparingar utan att berätta var de pengarna skall tas. När det gäller grundorganisationsförändringar trodde jag att vi var överens, inte att vi nödvändigtvis måste fatta beslut om dem efter det att vi har lagt fast säkerhetspolitiken och försvarets uppgifter, men definitivt om att inte fatta beslut om grundorganisationsförändringar först och sedan se hur det blir med försvarets uppgifter och med säkerhetspolitiken. Även grundorganisationens utformning har betydelse för återtagningsproblematiken, beredskapen och mobiliseringssäkerheten. Det är ett faktum som ingen kan komma ifrån, även om man vill föreslå kortsiktiga besparingar och rationaliseringar som man heller inte har täckning för. Även det är lösryckta förslag som går på ganska lösa boliner.
Herr talman! Jag hade tänkt undvika att gå upp en gång till i debatten i dag. Men jag känner mig föranlåten därför att det är alldeles uppenbart att Sture Ericson inte förstår hur det priskompensationssystem som han själv har varit med om att införa faktiskt fungerar. Vi lade alltså om det här systemet i 1992 års försvarsbeslut. Vi har nu gått in i ett genomförandeprissystem som vi inte hade i försvaret tidigare. Försvaret var ensamt om att inte ha detta. Nu har vi samma system som statsförvaltningen i övrigt. Detta system innebär att kompensationen kommer två år senare. Den depreciering som skedde i november 1992 får vi alltså kompensation för hösten 1994. Det innebär helt enkelt att det är först då som man gör de slutgiltiga beräkningarna. Sture Ericson räknar här som om det inte fanns ett priskompensationssystem och har inte förstått metodiken, att det blir en tvåårig eftersläpning med det nya systemet. Riksdagen har dock sagt att detta skall vara budgetneutralt. Men det är en ny systematik. Om man tittar på de historiska siffrorna ser man att det är mycket stora svängningar. Ibland har försvaret tjänat på priskompensationssystemet. Det är därför man för ett antal år sedan plötsligt kunde öka antalet herculesflygplan från tre till åtta, just genom att utslaget av systemet blev en mycket betydande överkompensation. Det är också på det sättet att vi tack vare de sänkta byggkostnaderna, som belastar försvarets s.k. C anslag, har fått ett underutnyttjande som har kunnat användas i det här avseendet. Där har systemet fungerat så, Sture Ericson, att det har blivit mer pengar disponibla och inte mindre. Vi vet inte hur dollarkursen eller andra valutakurser kommer att utveckla sig. Men tittar man historiskt på detta ser man att det är mycket rejäla svängningar. Att det inte skulle ske några förändringar alls håller jag för mycket otroligt. En viss förändring har ju börjat ske. Men ett priskompensationssystem är just till för att rätta till de här sakerna. De siffror som Sture Ericson svänger sig med är inte korrekta. Han hänvisar diffust till staber och annat. Det är naturligtvis ingen tillfällighet att sådana här siffror, som är riggade för att passa vissa syften, publiceras just i dag, när det är försvarsdebatt. Men också under de år då det var en socialdemokratisk regering skedde mycket våldsamma svängningar. Ibland betydligt mer våldsamma än de vi har nu, därför att systemen är uppbyggda på det här sättet. Det är fullkomligt omöjligt att ha ett system som ger kompensation dag för dag när det gäller komplicerade system som innehåller både inhemska komponenter, t.ex. JAS projektet, och utländska komponenter. Sture Ericson gör det räknetricket att han inte slår ut detta per år utan säger att det blir 4--5 miljarder under perioden. Det är mycket pengar -- frånsett att siffran inte är korrekt. Men per budgetår handlar det om några procent av försvarsbudgeten. Det är en helt annan bild av det hela. Det är även bara några procent av flygvapnets budget, där det nu diskuteras hur kompensation skall ske. Det som gör mig litet bekymrad -- frånsett att Sture Ericson inte har förstått systemet -- är den skadeglädje Sture Ericson visar när problem uppstår för försvaret. Jag trodde att vi i denna kammare skulle försöka hjälpas åt att få fram system som fungerar på ett korrekt sätt. Om det inträffar oväntade händelser är det väl ingenting att vara glad över. Då skall man gemensamt försöka få ordning och reda.
Herr talman! Anders Björck försöker nu göra gällande att vi inte förstår priskompensationssystemet. Inget system klarar ett kronkursfall på 25--30 %. Vi socialdemokrater försökte ställa upp med två krisuppgörelser för att rädda regeringens havererade ekonomiska politik. Det gick inte. Vi fick kronkursfallet. Nu räddar sig Anders Björck med att tala om två års eftersläpning. Men notan skall betalas. Man kan inte trolla fram miljarder ur ingenstans. Dessa kostnader uppstår genom att det vi köper exempelvis för JAS blir många miljarder dyrare under de kommande åren än vi räknade med när vi lade fast JAS-projektet. De siffror som jag har angett har jag inte hittat på själv. Dem fick Arne Andersson, jag och några andra från ÖB och flygvapenchefen. Jag kan också tala om att de var djupt bekymrade över att Anders Björck inte begrep problematiken, eller snarare inte ville ta itu med problemen. Det är det som gör mig bekymrad. Här finns ingen skadeglädje, bara ett bekymmer över att man inte tar itu med dessa frågor i tid utan bara rullar vidare och tror att två års eftersläpning skall rädda situationen. Det kommer den inte att göra. Notan skall tydligen betalas av andra än Anders
Herr talman! Det senaste inlägget understryker det jag sade, att Sture Ericson inte förstår priskompensationssystemet. Det är inte så att vi inte tagit itu med frågorna. Vi har i hög grad försökt hålla tummen i ögat och få ordning på olika former av ekonomiska problem som alltid finns inom en verksamhet som omfattar 40 miljarder kronor per år. Vi har haft en utomordentligt fin budgethållning. Det torde räcka med att se på de siffror som kommit ut från Riksrevisionsverket: Försvarsdepartementet håller sina budgetar. Det är bara att läsa innantill i de papper om kommer från RRV. Vi håller budgetar mycket bättre än många andra departement. Priskompensationen för deprecieringen kommer alltså två år efteråt i det system som vi gemensamt har infört. Det innebär at deprecieringsförluster från november 1992, då kronan började flyta fritt, skall justeras nu i höst. Sture Ericson vill få kammaren att tro att priskompensationssystemet innebär att det ständigt blir ökade kostnader. I själva verket slår kompensationssystemet på vissa områden -- jag nämnde bygganslagen men det finns fler -- i annan riktning, dvs. att staten, samhället, skattebetalarna ''tjänar'' pengar därför att det blir en annan prisutveckling. Det har blivit väsentligt billigare på byggsidan. Då får man alltså väga ihop allt och se på totalbilden. Det är inget konstigt med det, det är det system som vi har. Jag bestrider mycket bestämt att Sture Ericsons siffror är korrekta. Jag tror att ansvariga chefer inom försvaret faktiskt ger oss i departementet en korrekt information när vi frågar. Jag har svårt att se att Sture Ericson skulle få någon relevans för sina helt andra siffror. Jag upprepar: Priskompensationssystem är till för att justera de svängningar som finns. Det måste man se totaliter över tiden.
Herr talman! Som Anders Björck säger kan försvaret naturligtvis spara en del pengar i och med att blir billigare att bygga. Det gjorde att effekterna balanserades föregående budgetår. Vi fick redan då en deprecieringseffekt, men byggkostnaderna sjönk. Då balanserades det hela. Men nu kommer nettounderskotten: för flygvapnet innevarande budgetår närmare 700 miljoner kronor och för försvaret som helhet enligt Ekot -- jag förmodar att uppgifterna härstammar från någon stab -- 900 miljoner kronor. Här skall försvaret tydligen kompenseras. Det är skattebetalarna som får ställa upp. Om Anders Björck inte tror på vad jag säger kan han läsa innantill i JAS-kommissionens rapport, där man säger följande: JAS-projektet innehåller en stor del komponenter som importeras. Av återstående utbetalningar avses ungefär hälften ske till utländska leverantörer, främst amerikanska företag. Detta förhållande gör projektet känsligt för svängningar i valutakurserna. Deprecieringen av den svenska kronan sedan november 1992 höjer kostnaderna med 5 à 6 miljarder. Hur skall Anders Björck trolla fram de pengarna? Genom vad? Pengarna skall fram. Anders Björck slipper betala. Det är andra som får stå för notan. Det är ansvarslöst att inte ta hänsyn till kommande kostnadsökningar i planeringen.
Herr talman! Det här blir mer och mer förvånande. Slutsatsen av Sture Ericsons resonemang är att vi inte skall ha något kompensationssystem alls. Har vi ett kompensationssystem innebär det definitionsmässigt att det ibland går upp, ibland ner. Kompensationssystemet är till för att utjämna svängningar och ge t.ex. ett visst materielprojekt, som JAS-projektet, möjligheter att fortleva. Annars skulle en större svängning, och även en medelstor svängning, i kompensationen innebära våldsamma förluster genom att man då skulle tvingas avbryta eller senarelägga projekt. Då skulle man inte ha någon planeringssäkerhet i systemen. Sture Ericson frågar vem som skall betala. Han vet mycket väl att vi har kommit överens om att ha ett system -- Sture Ericson har inte röstat emot det -- som innebär att försvarsanslagen fluktuerar. Alla andra departement har precis på samma sätt olika former av system för lönekostnader och annat. Herr talman! Det finns bara en slutsats att dra av Sture Ericsons inlägg: han vill icke ha ett priskompensationssystem. Det är i så fall en sensationell nyhet. Det skulle innebära att all militär planering blir mycket svårare. Nu, herr talman, förstår jag fullt ut varför Sture Ericson inte blev omnominerad.

Herr talman! Det är många frågor som tas upp i dag när det gäller försvaret. Debatten är lång och intensiv. Av dessa frågor är det frestande att ge sig i kast med egentligen alla, för de är viktiga var och en på sitt sätt och var och en i sitt sammanhang. Men avsikten med att jag står här i talarstolen är ändå att jag endast skall beröra några frågor som vi i Centern vill lyfta fram, frågor som vi tycker är viktiga och väsentliga att ytterligare belysa. Jag vill börja med den svenska försvarsindustrin. Den svenska försvarsindustrin har en mycket hög kompetens, en hög teknisk nivå och den är i långa stycken mycket rationell och mångsidig. Den är i mångt och mycket världsunik och ligger på en konkurrenskraftig nivå. Vi i Centern tycker att det är viktigt att försvarsindustrin utvecklas, så att den kan behållas. Den kan då användas som ett bra redskap för att vi ytterliggare skall kunna garantera och stärka vårt oberoende och vår alliansfrihet och självständighet. Vi vet att svensk försvarsindustri ger jobb i Sverige. Pengarna stannar här. Den utvecklar försvarsmateriel för det svenska försvaret utifrån våra behov. De produkter som kommer från försvarsindustrin har i många fall lett till stora och betydande exportframgångar. Det är fråga om en mycket avancerad högteknologi som vi kan leverera vidare in i andra sektorer. Jag vill understryka att JAS-projektet är det mest avancerade industriprojekt som vi någonsin har haft i det här landet. Det har gett oerhört positiva effekter för civil industri och för civila applikationer av de kunskaper och den teknik som man har tagit fram i samband med JAS-projektet. Det är av stor vikt att den militära och den civila produktionen kan gå hand i hand. När det gäller resurserna för marinens och flottans behov finns det en otrolig hög kompetens i landet också på detta område. Vi har en nybyggnadskompetens som vi måste slå vakt om. Jag tänker då självfallet på Karlskronavarvet och den avancerade teknik som man besitter i fråga om plastfartyg och smygteknik. Man har också samarbetat med Kockums för att utveckla bra ubåtar som står i särklass internationellt sett. Problemet för marinen är de ekonomiska bekymmer som man har. Det är svårt att behålla all den varvskapacitet som finns i landet. Efter tidigare beslut i denna kammare ser man över möjligheterna att byta ut Muskövarvet, bolagisera detta och göra det till en egen enhet. I första hand måste vi slå vakt om nybyggnadskompetensen. Reparation och underhåll kan klaras på annat sätt. Vi bör fortsätta att se på dessa delar för att klara nybyggnadskompetensen. Om vi tappar den, tappar vi också de andra bitarna när det gäller marinen. Det är väldigt viktigt att de ekonomiska bekymmer som finns inom marinen verkligen ses över och rättas till. Efter de olika utredningar som har gjorts kan detta innebära att verksamheterna ytterligare behöver koncentreras. Här bör man se till att man kan behålla en god förmåga och bra fartyg. Det är i södra Östersjön som det i dag händer väldigt mycket. Där pågår en intensiv trafik över flera nationsgränser. Ur alla aspekter är det viktigt att vi syns och att vi finns där för att också markera våra territorialgränser och nationsgränser. Det kan också finnas andra rent av militära uppgifter för marinen, många övervakningsuppgifter av skilda slag både för civil och för annan verksamhet. Den maritima verksamheten totalt sett och samordningen av resurser skall nu ses över av en utredning. Då bör man också ta till vara och se över den resurs som flygvapnet utgör i det här sammanhanget. Jag tänker självfallet i första hand på flygvapnets helikopterenheter. Gemensamt med marinens helikopterresurser kan man utföra väsentligt mer än vad dessa resurser utnyttjas till i dag. Det gäller att samordna och ytterliga hantera verksamheten, inte bara i nationens egen tjänst utan också i ett vidare internationellt perspektiv när det gäller bl.a. Östersjön och räddningsverksamhet. Det har tidigare i debatten talats om de s.k. RITS styrkorna, dvs. räddningsinsatser till sjöss. Jag håller med Gunhild Bolander om att det är anmärkningsvärt att vi inte har en enda sådan styrka på kuststräckan mellan Malmö och Stockholm. För min del ser jag det som angeläget att ta till vara Blekingekommunernas kompetens. Det finns ju helikoptrar att tillgå, både flygvapnets och marinens. Kustbevakningens och marinens sjögående enheter kan också användas för detta ändamål. Det är viktigt att vi arbetar vidare internationellt för att få till stånd en utökad samordning av räddningstjänsten i Östersjön. Det är många frågor här på bordet i dag som rör de värnpliktiga. Pliktutredningens förslag har lagts fram och remissbehandlats i vederbörlig ordning. Det är min förhoppning att vi inom en mycket snar framtid skall få se en proposition på riksdagens bord. Vi vidhåller att det är av central betydelse att den allmänna värnplikten kan behållas och att den därmed får en bred förankring hos det svenska folket. Det är angeläget att vi uppfyller de behov som finns. I och med detta utredningsförslag kan de civila delarna av totalförsvaret stärkas. De värnpliktigas ekonomiska situation har berörts. Årets proposition innehåller bra och positiva markeringar när det gällde bl.a. höjningen av utryckningsbidraget och av dagsersättningen för de värnpliktiga. Förhoppningen är att vi skall kunna gå vidare med detta, även om jag just nu förstår att det med hänsyn till de totala finanserna i landet kan vara svårt att ta ytterligare steg. Men jag anser att detta var värdefulla markeringar. Vi från Centern sätter stort värde på dessa. Det skall ju bli en myndighet av den nya försvarsorganisationen, Försvarsmakten, som kommer att bildas den 1 juli. Detta har föregåtts av ett bra och brett förberedelsearbete, inte minst inom LEMO-utredningen. Det är nödvändiga förändringar som här kommer till stånd. Jag hoppas också att resultatet blir det vi önskar. Centerns uppfattning är att det finns ett fortsatt starkt behov av en bred och allsidig parlamentarisk insyn när det gäller möjligheterna att följa verksamheterna. Det är viktigt med ett parlamentariskt inflytande och nära och intima förtroendefulla kontakter mellan den militära myndigheten och riksdagen och dess partier. Avslutningsvis vill jag nämna att jag satte stort värde på att försvarsministern tog upp de internationella insatser som svenska trupper och personal från Räddningsverket har gjort, inte minst i det forna Jugoslavien. Detta är en mycket betydelsefull verksamhet, och det kommer nog att bli aktuellt med flera insatser av den här typen i framtiden. Det kommer att ställas större krav på oss i detta sammanhang. Det är min förhoppning att vi i så fall skall kunna leva upp till dessa krav. Det är också angeläget att vi skänker en tanke och ett tack till alla som frivilligt ställer upp för dessa farofyllda arbeten som är föga glamorösa. Dessa personer får verkligen se de avigsidor som krig ute i världen för med sig, sådana lidanden som vi tack och lov är förskonade från i Sverige. Det är viktigt att vi fortsätter att ha en positiv syn på detta arbete, att vi försöker att ge den bästa utbildning som vi kan ge och den bästa materielen som går att uppbringa.

Herr talman! Så här långt ner på talarlistan i dagens viktiga försvarspolitiska debatt kan det tänkas att något upprepas. I så fall kanske det -- i det här fallet av mig -- bedöms som viktigt. Jag vill inleda med att understryka vad Sven-Olof Petersson sade, att vi verkligen slår vakt om vår svenska försvarsindustri, att vi ser till att behålla kompetensen, så att vi kan bibehålla det försprång vi har internationellt sett och vara en ledande nation framöver också, inte minst på varvsområdet, när det gäller den marina sidan. Därför tycker jag att det är angeläget att nämna i dagens debatt, utan att därför bli betraktad som enbart något slags lokalpatriot, att t.ex. Karlskronavarvet är i behov av beställningar ganska snart för att inte tappa kompetens. Jag vill uttala önskemålet och förhoppningen att försvarsministern på sin visit i Blekinge, som förhoppningsvis kommer snart, har något positivt med sig i bagaget. Något som också är viktigt när vi diskuterar resurser inom vårt svenska försvar är att lyfta blicken ut i världen. Vi kanske inte behöver lyfta den så långt ut. Jag syftar i första hand på den möjlighet till internationellt samarbete som finns inte minst på räddningstjänstens område. Det skulle kunna bli ett samarbete över Östersjön med de baltiska länderna, Finland, Danmark och Boo-Walter Eriksson, har i många sammanhang framfört att de helikoptrar som flygvapnet har mycket väl skulle kunna utgöra en resurs som gör sjöfarten säkrare i den meningen att hjälpen skulle finnas nära om det inträffade en olycka. Detta skulle vara mycket bra internationellt. Det skulle vara bra PR för det svenska försvaret, och det skulle vara bra för skattebetalarna om vi använde våra gemensamma resurser på ett så optimalt sätt som möjligt. Herr talman! I denna debatt har många talare utgått från det försvarsbeslut som gäller den period vi är mitt inne i, nämligen 1992 års försvarsbeslut. Jag tänker ytterligare kommentera marinens situation i detta sammanhang. Redan vid försvarsbeslutet 1992 kunde man klart konstatera att chefen för Marinen i olika skrifter och i olika sammanhang gick ut och sade att den ekonomiska ram han hade fått inte räckte till de uppgifter han samtidigt hade blivit ålagd att utföra. Detta skedde offentligt i tidskriften Marinnytt och i andra sammanhang. Också vi socialdemokrater hade en annorlunda uppfattning och framförde kritik mot att man tryckte in för mycket i ramarna. Man måste se till att skapa förutsättningar på så sätt att man ändrar inriktningen på verksamheten eller ändrar penningramen. Detta har inte skett. Dagens situation är känd. Marinen har för sin del överskridit budgeten med ca 800 miljoner kronor. Frågan är vem eller vilka som bär ansvaret för detta överskridande. Enligt vår mening är det regeringen som har det yttersta ansvaret, eftersom det är regeringen som ansvarar för underlaget till riksdagen. Men det gäller också landets överbefälhavare. Överbefälhavaren har också inför försvarsutskottet medgivit att han har en icke helt försumbar del i det. Priset fick chefen för marinen betala när han hastigt och lustigt fick sparken av regeringen. Vad är det för åtgärder som bör vidtas för att man skall komma i balans? Även om vi är oeniga om mycket är vi nog trots allt eniga om att vi skall försöka se till att de beslut som vi fattar i riksdagen också efterföljs ute i landet. Hur skall man då skapa balans mellan verksamhet och ekonomi i Marinen? Det bör man titta litet grand på. Överbefälhavaren har lagt fram förslag om att man skall ändra på Marinens grundorganisation och på så sätt på sikt kunna minska utgifterna. Regeringen vägrar att komma till riksdagen med något förslag. Vi från socialdemokratin hade sett fram emot ett sådant förslag och varit villiga att diskutera det konstruktivt. Det hade man kunnat göra i stället för att sparka chefen för Marinen och som kosmetisk åtgärd skjuta till ytterligare 400 miljoner kronor från de tidigare nämnda intäkterna från försäljning av olja. De 400 miljoner som regeringen fattade beslut om den 15 december i fjol täcker inte mer än hälften av underskottet. Jag kanske skulle kunna få ställa en fråga till någon som eventuellt känner sig manad att svara: Hur skall verksamheten ändras i övrigt för att man skall komma i takt? Vilka fartyg, utöver de som regeringen redovisat, skall läggas vid kaj? Hur skall Marinen ändra verksamheten för att komma i balans? Det är väl ändå det som är syftet. Vi har i vår partimotion och i vår reservation återigen hävdat att det borde tillsättas en oberoende civil ubåtskommission. Bakgrunden är känd för hela svenska folket: de upprepade reportage, TV-bilder och tidningsartiklar som har förekommit i samband med ubåtsjakten i våra skärgårdar under många år. Det som är anmärkningsvärt i detta sammanhang är att regeringen och utskottsmajoriten inte vill gå oss till mötes trots att det förs samtal på expertnivå i Moskva och på andra platser -- bl.a. med kommendören Emil Svensson och regeringsföreträdare. Vad är det som är så allvarligt och farligt? Vad är det ni vill dölja för skattebetalarna och för svenska folket? Är det något hemlighetsmakeri? Kan inte vi som skattebetalare ha rätt att kräva en riktig genomlysning, gjord av civila, för att se vad den kvarts miljard per år det kostar att jaga ubåtar har gått till? Herr talman! Jag måste säga att det är anmärkningsvärt. Jag är väldigt förvånad. Det skulle vara mycket intressant om någon -- Arne Andersson, Landerholm eller kanske Björck själv -- hade en förklaring att ge svenska folket. Det tycker jag är ett berättigat krav.

Herr talman! Vi är nog många som beklagar att det inledningsvis gjordes sådana personangrepp som vi normalt slipper ifrån. Försvarsministern Anders Björck svarade milt. Han hänvisade till tunga försvarspolitiker som Torsten Nilsson, Per Edvin Sköld och Sven Andersson och konstaterade att de inte använde sådant angreppsspråk. Jag delar den uppfattningen. De var märkesmän på området. Jag vill också komplettera försvarsministerns bild härvidlag med att nämna några nyss avgångna socialdemokratiska försvarspolitiker som heller inte använde sådana personangrepp som Sture Ericson gjorde. Jag vill nämna Olle Göransson och Roland Brännström. Vi förde en saklig debatt här i kammaren under många år på bl.a. det försvarspolitiska området. Jag tror heller inte att Christer Skoog eller Ingvar Björk, för att ta ett par exempel, skulle göra sådana personangrepp. Herr talman! Försvarsministern berömde våra FN soldater. Det känns väldigt bra att som vanlig medborgare i Sverige och ledamot av riksdagen få instämma i det. Det är också väldigt roligt att höra att insatserna är internationellt uppskattade. Jag vill också tillägga att Räddningsverkets personal uppenbarligen väldigt länge har gjort och fortfarande gör en mycket god insats i f.d. Jugoslavien -- i Bosnien icke minst. Jag vill härefter gå över till att tala om en motion som i all sin enkelhet tar upp en fråga som är nog så viktig för just Räddningverkets personal i utlandstjänst, bl.a. i Bosnien. Jag vill göra en jämförelse med våra FN-soldater. Det föreligger nämligen en orättvisa när det gäller försäkringsskyddet vid utlandstjänst. På s. 93 med fortsättning på s. 94 i betänkandet konstaterar försvarsutskottet att det jag skriver i motionen om att det är olika nivåer på den del av försäkringsskyddet som gäller sjukdom är helt riktigt. Sjukdom kan man ådra sig också i främmande land, icke minst i krigshärjade områden. Medan FN-personalen har ett fullgott skydd både för olyckshändelser och sjukdom gäller inte det för Räddningsverkets personal. Jag fick i dag veta från Räddningsverket i Karlstad att man precis som utskottet konstaterar att det är en avtalsfråga, men att Kammarkollegiet inte har velat åtgärda detta. Jag tar därför tillfället att vända mig till försvarsministern. Jag vill väldigt gärna hoppas att departementet vill ingripa i detta ärende. Det vore konstigt om jag inte passade på att säga något om projektet Riskcentrum, dvs. ett nationellt och internationellt forskningscentrum som vi kan skapa i Sverige.

Det ligger helt naturligt inom både Herr talman! Det har hänt mycket med detta projekt, som kommit igång med hjälp av lokala medel. Senast i går fick den mycket drivande verkställande ledamoten i projektet, översten av första graden Dan Snell, ett telefonsamtal från Man har där en forskning som visserligen inte är helt parallell, men ändå på försvarsområdet, som gäller sårbarhet, beredskap och risker. Den har med samhällets komplexitet att göra, men också med det som vi sysslar med på försvarsmaktens och försvarspolitikens område. Jag vill gärna peka på de motioner som vi både från borgerligt och socialdemokratiskt håll har väckt, och även Vänsterpartiet har väckt motioner. Det är en absolut heltäckande förbrödring av företrädare på Värmlandsbänken, som har väckt motioner till riksdagen varje år. Det är helt okej att försvarsutskottet har skickat över dessa motioner den förträffliga Hot och riskutredningen, som har samlat ledamöter också från denna kammare. Där får vi dock invänta yttranden ända till slutet av året. Det är nu dags för en etableringsfas. Detta riskcentrum bör drivas i stiftelseform. Det bör ha ett särskilt ansvar för att utveckla former och metoder för stärkande av den nationella kompetensen vid landets universitet och högskolor inom risk-, säkerhets och sårbarhetsområdet. Vidare kan detta vårt riskcentrum driva forskningsoch utbildningsverksamhet för utveckling och hävdande av nationell kompetens inom såväl nordiska som övriga internationella samarbetsforum, t.ex. Nordiska forskningspolitiska rådet, och EU:s ramforskningsprogram. Det kan svara för fortlöpande utvärdering av forsknings och utbildningsverksamhet inom risk-, säkerhets och sårbarhetsområdet. Slutligen bör Riskcentrum fylla en viktig roll i strävanden att öka samverkan mellan militär och civil forskning. Det finns redan ett etablerat samarbete med FOA, Försvarets forskningsanstalt, och samarbete planeras med Militärhögskolan. Herr talman!

Herr talman! Jag fick en direkt fråga av Göthe Knutson. Jag vill för det första understryka att jag helt delar hans uppfattning att Räddningsverkets personal i det forna Jugoslavien gör fantastiska insatser i humanitetens tjänst. De har inte alltid uppmärksammats lika mycket som de militära insatserna, men de är inte desto mindre viktiga. När det gäller försäkringsskyddet är detta en avtalsfråga. Jag har därför inte möjlighet att här uttala mig om hur en sådan förhandling skall bedrivas. Självfallet vill jag ändå uttrycka förhoppningen att vi skall få ett bra försäkringsskydd också för dem som jobbar på den civila sidan. På den militära sidan har tack vare regeringens initiativ skett en hel del förbättringar. Vi har fyrdubblat försäkringsskyddet för de värnpliktiga och övriga. Det var tidigare helt otillfredsställande. Vi har infört förbättrade skatteregler vad gäller förmånen av mat och hemresor. Jag hoppas självfallet att vi skall kunna hitta en bra lösning också för Räddningsverkets personal.

Herr talman! Jag skall försöka skynda mig, jag känner trycket. Jag har begärt ordet för att mycket kort säga något om Delegationen för icke-militärt motstånd, som nu avvecklas och vars verksamhet överförs till Jag har väckt en motion i frågan, där jag har återgivit Motståndsdelegationens bakgrund, tillkomst och uppgifter. Utskottet har behandlat motionen på ett positivt sätt, och det känns mycket tillfredsställande. Jag vill passa på att tacka för det. Jag skall inte här i kammaren upprepa Motståndsdelegationens bakgrund och verksamhet, men det faktum att delegationen har verkat i sju år innebär naturligtvis att ett omfattande arbete har nedlagts, kunskaper har rönts, kontakter har knutits, forskning har genomförts, utbildning har pågått och material har utarbetats. Arbetet med att i fredstid skapa en mental beredskap hos allmänheten för motståndsverksamhet vid ockupation är unikt. Inget annat land har gjort det före oss. Men syftet, nämligen att i ett sådant läge snabbare komma i gång med motståndsaktiviteter, är väl motiverat. Erfarenheter i andra länder från längre tids ockupation har givit vid handen att motståndsverksamhet igångsätts spontant i en eller flera former, men tyvärr är det först efter lång tid som motståndsrörelsen blir verkligt effektiv. Grunden för det eniga beslutet här i riksdagen 1986 om att bilda Delegationen för icke-militärt motstånd var mycket tydlig. Motståndsdelegationen och dess verksamhet skulle utgöra ett komplement till det militära försvaret och ingå som en del i totalförsvaret. Detta var en mycket viktig punkt, som innebar en klar och tydlig markering mot alternativtanken, vilken tidigare figurerat då och då på vissa håll. Motståndsverksamheten skall inte vara organiserad i fredstid, den skall inte vara hemlig, utan tvärtom skall vetskapen om en allmän och effektiv motståndsverksamhet verka krigsavhållande, därför att en ockupant tvingas avsätta större resurser för att upprätthålla ockupationen om en motståndsrörelse finns. Att Delegationen för icke-militärt motstånd inte benämndes Delegationen för civilmotstånd beror på att dess verksamhet inte kan utesluta våld. Verksamheten omfattar alltså allt från de enklaste symbol och demonstrationsinsatser till aktivt sabotage. Att regeringen nu vill avveckla Delegationen för icke-militärt motstånd och överföra dess verksamhet till annat organ ser jag mest som en rationaliseringsåtgärd. Det är glädjande att ungefär en lika stor summa pengar som delegationen haft i sin budget nu går till Styrelsen för psykologiskt försvar. Det måste tolkas så att verksamheten skall fortsätta, trots att motståndsdelegationen som myndighet läggs ner. Därför är det av stort värde att utskottet har intagit samma ståndpunkt som jag har fört fram i motionen, nämligen att delegationens omfattande kontaktnät bör tas till vara i det fortsatta arbetet. Bredden i Motståndsdelegationens sammansättning ansågs redan av utredaren vara viktig, och detta har också visat sig betydelsefullt i arbetet. Det gläder mig alltså att utskottet har tagit fasta på detta i skrivningen i betänkandet. Nu har Motståndsdelegationen haft ett möte med SPF. Vi har informerat om vårt arbete och redovisat en ganska omfattande dokumentation. Det sker nu som jag ser det en smidig och okontroversiell överlämning.

Herr talman! I betänkandet berörs med några rader de värnpliktigas situation. Tiden för utryckning stämmer inte överens med skolterminernas tider. Jag vill med detta korta inlägg uppmärksamma försvarsministern, som fortfarande finns här i kammaren, på att det är ytterst angeläget att få till stånd en förbättring av de värnpliktigas förläggningstid, så att den får ett inslag av ett logiskt tänkande. Det saknas i dag i den planering som sker. I betänkandet nämns högskolan, men detta gäller alla postgymnasiala utbildningar. Jag hoppas nu att försvarsministern uppmärksammar den här för många värnpliktiga ytterst ohållbara situationen. När de rycker ut i höst har höstterminen redan börjat. Det finns exempel på att värnpliktiga muckar den 22 september och då får gå och vänta ända till i januari innan de kan påbörja en vidareutbildning. Det behövs ett kraftfullt initiativ för att förändra det här, och det bör ges förtur. Är försvarsministern beredd att göra det, skulle jag verkligen vara tacksam. Det är nämligen många som bara får den KAS-ersättning som ges under arbetslöshetsperioden, men den räcker ju inte för dessa ungdomar att leva på. Det måste finnas en piska, så att en förändring genomförs och så att detta får förtur. Det är min förhoppning att försvarsministern vill hålla i den piskan.
Herr talman! Det är knappt man vågar ge sig in i någon försvarsdebatt nu, eftersom det är dags att votera. Jag skall därför underlätta kammarens arbete genom att fatta mig ytterligt kort. Jag vill ta upp en regional fråga, som kan ses nationellt. Jag har motionerat om en fast marin miljöstation. Min motion har remitterats till försvarsutskottet. Jag är osäker på om den egentligen borde ha hamnat hos försvarsdebattörerna. Det här är en viktig sak. Utskottet har sagt att frågan skall gå till en utredning, den utredning som jag har förstått skall handha frågor rörande samverkan mellan kustbevakningen och den militära marinen. Min motion handlar om möjligheten att bygga upp ett center för beredskap för miljökatastrofer. Jag tror därför att motionen har blivit något felhanterad, att den har fått något av ett ''goddagyxskaft-svar''. Jag skulle egentligen vilja ställa ett yrkande om bifall, men för att underlätta talmannens arbete gör jag inte ens det. Jag vill därför bara deklarera att jag naturligtvis ställer mig bakom motionen och att jag avser driva frågan vidare mot utredningen men också mot andra politiska krafter. Vi behöver nämligen ha en bättre miljöberedskap. Det finns hot ute till havs. Vi vet nu att Norge planerar oljeborrningar kring Skagerrak. Det kan bli mycket allvarligt. Vi behöver därför ha en snabb beredskap för att kunna möta inte bara militära hot utan också de miljöhot som blir allt viktigare, farligare och svårare att hantera. Herr talman! För att vi skall hinna med voteringen innan middagsuppehållet nöjer jag mig alltså med att konstatera att jag ställer mig bakom motionen och att jag på annat sätt kommer att driva frågan.

Herr talman! Det är ett mycket märkligt betänkande som riksdagen skall ta ställning till i morgon, ett betänkande som normalt skulle ha legat till grund för en regeringsproposition. Varför blev det då ingen proposition? Att problemen är sent påkomna anser vi inte är ett tillräckligt skäl. Dels har det funnits gott om tid att lägga fram en särskild proposition, dels hade regeringens förslag kunnat bakas in i kompletteringspropositionen som lades på riksdagens bord för drygt en vecka sedan. Herr talman! Detta är en nonchalans mot riksdagen och oppositionspartierna. Detta ger vid handen att oppositionen genom påtvingade utskottsinitiativ inte ges möjlighet att bereda och framlägga synpunkter på förslagen. Detta är också en maktfullkomlighet som regeringspartierna med nydemokraternas hjälp demonstrerar. Vad som dessutom är kännetecknande för dessa initiativ är att de saknar finansiering, vilket är ytterligare ett bevis på handlingsförlamning i regeringen. Förslaget om särskild skattebefrielse för kraftvärmeverken beror på att regeringen inte kan enas. Vi förstår inte utskottets brådska, eftersom regeringen faktiskt kan lägga fram propositioner även under hösten. Eller är det så att regeringspartiernas företrädare i utskottet redan är övertygade om att regeringen Bildt skall lämna över efter höstens val? Underlaget för förslagen som utskottet lägger fram har mycket stora brister. De saknar, förutom finansiering, närmare redovisning av miljöeffekterna. Av den anledningen kan vi inte stödja de redovisade åtgärderna, även om vi på flera områden vill medverka till förbättrade energibeskattningssystem. Herr talman! Men detta är viktiga frågor som behöver lösas. Nu rycks frågor loss ur helheten, och man kan räkna med att budgetunderskottet ytterligare kommer att öka med cirka en kvarts miljard kronor. Jag yrkar bifall till reservation 1. Regeringspartiernas förslag om skattefria stöd för vindkraft är ytterligare ett bevis för att regeringens energipolitik håller på att kapsejsa. Om stöd skall ges är vår uppfattning att det bör ske via budgeten, så att kostnaden får ställas mot andra angelägna utgifter. För att få en långsiktighet och en bred enighet om energipolitiken bör det vara stabila spelregler. Därför är det angeläget att man följer upp 1991 års energiuppgörelse som träffades mellan Herr talman! Dess bättre kommer riksdagen snart att få ta ställning till tillsättandet av en parlamentariskt sammansatt kommission som skall analysera behovet av förändringar och eventuella ytterligare åtgärder. Men viktigt är som alltid när det gäller energipolitiska beslut att de kan grundas på långsiktigt hållbara politiska beslut. Av denna anledning yrkar jag bifall till reservation Vad slutligen gäller reservationerna 5, 8 och 9 är våra argument väl kända sedan tidigare debatter. Vi står självfallet bakom reservationerna, men för att vinna kammarens tid avser jag icke att yrka bifall till dessa.

Herr talman! Det här tycks inte bli årets stora skattedebatt, om man skall döma efter Ny demokratis representants inlägg. Det kanske är så att den stora skattedebatten har varit. Herr talman! Men även om frågorna i betänkandet om indirekta skatter inte är dagens stora skattedebatt, så blir de i alla fall morgondagens stora skattedebatt. Besluten om de indirekta skatterna i allmänhet och i synnerhet besluten om energi och miljöskatterna kommer att vara styrande för hur morgondagens samhälle kommer att se ut. Herr talman! Vi politiker har en plikt mot framtida generationer. Det är vår plikt att stoppa skövlingen av ändliga resurser -- det sura regnet, den röda skogen, Tjernobyl, döda havsbottnar och nya hot om gigantisk algblomning utefter kusterna som är aktuell just denna vår. Alla dessa problem känner vi till. Det är inte några naturkatastrofer utan resultatet av en politik där man har sagt: Tillväxt till varje pris. I detta perspektiv kan vi ju se dagens skattedebatt. Det är detta perspektiv som gör debatten viktig. Vi i Vänsterpartiet vågar värna miljöfrågorna också i ekonomiskt svåra tider. Vi vet att det bara är en ekologiskt uthållig tillväxt som kan stoppa ökningen av både miljöskuld och statsskuld. Vi lever i tuffa tider. Sveriges ekonomi är inne i en djup kris. De viktigaste problemen är underskotten i den offentliga ekonomin och arbetslösheten. Vänsterpartiet och jag har ingen patentlösning. Herr talman! Men det är tre saker som måste finnas med om problemen skall kunna lösas. Det är helt enkelt A, B och S -- arbete, besparingar och skatter. Just dagens debatt gäller skatterna. Den frågan kan kopplas till arbetslösheten, för vi vet nu att inte ens en nödvändig och uthållig tillväxt i industrisektorn kan lösa arbetslösheten. För att få ner arbetslösheten rejält behövs en tillväxt i tjänstesektorn. Därför vill vi i Vänsterpartiet ha en skatteväxling -- sänkt skatt på arbete, som bl.a. betalas med höjd skatt på energi och miljö. Herr talman! Det är bra att regeringen har tillsatt en utredning i detta syfte. I Vänsterpartiets meningsyttring under mom. 1 vill vi markera detta. Men vi vill också att riksdagen såsom helhet skall markera hur viktigt det är att arbetet bedrivs med stor skyndsamhet. Vi vill också ange områden där det är särskilt motiverat att höja skatten. Det gäller bl.a. ökade skatter på koldioxid, kväve och svavel liksom avgifter på klorerade organiska ämnen, på arsenik och krom samt på förpackningar och sådant avfall som bränns eller deponeras. Dessa inkomster bör användas för att sänka skatten på arbete. Det kan ske på olika sätt, t.ex. genom sänkta arbetsgivaravgifter eller genom sänkt moms på tjänsteproduktion. Många här i kammaren applåderade Sveriges inträde i EU. Men vi skall besinna att vi, om vi kommer med i EU, inte får lov att generellt sänka mervärdesskatten på tjänster. Det är något att tänka på under applådernas eko. Jag vill säga till Ivar Franzén, som senare skall tala, att vi är fullt medvetna om att en framgångsrik miljöeffekt kan minska inkomsterna. Det gör det viktigt att ha ett mått av överväxling, eller skall man säga ett slags lätt fotarbete, som gör att en eroderande skattebas kan mötas med att finansieringen flyttas till andra och nya områden i takt med att tidigare skattebaser försvagas och i takt med att miljön blir bättre. Vi behöver besparingar för att få ordning på statsfinanserna. Men en förutsättning för att kunna åstadkomma dessa besparingar är en rättvis fördelningspolitik. Att skära ner sociala förmåner och samtidigt ge skattefrihet för aktieutdelningar, slopa förmögenhetsskatten och sänka bolagsskatten är ett dubbelfel. Denna fördelningspolitiska syn gjorde att vi i Vänsterpartiet inte kunde stödja det senaste förslaget om höjd bensinskatt. Vi kunde inte göra det, när regeringen samtidigt med hjälp av Ny demokrati just slopade skatten på aktieutdelningar och halverade reavinstskatten på aktier. Driver man en sådan fördelningspolitik, är det omöjligt att skapa det folkliga stöd som behövs för de uppoffringar för alla som en aktiv miljöpolitik kräver. Skattehöjningar är nödvändiga om vi skall kunna minska underskottet. Vänsterpartiet är faktiskt det enda parti i riksdagen som säger som det är i skattefrågan. Det finns ju inga gratisluncher. Priset för välfärd heter skatter. Priset måste höjas när underskotten är så stora som de nu är. Men skattehöjningarna måste naturligtvis läggas ut efter bärkraft. Därför föreslår vi höjd skatt på energi och miljö. Jag vet att vi i Vänsterpartiet egentligen inte är ensamma om uppfattningen att energiskatten bör höjas. Jag tror inte att det är svårt att få Bo Forslund och Ivar Franzén att säga att koldioxidskatten bör höjas. Men däremot kan det ta längre tid att få dessa två ledamöter att rösta på ett sådant sätt i kammaren. Det har i denna kammare väckts motioner även från andra partier än Vänsterpartiet, vilka går i rätt riktning. Karin Pilsäter och Siw Persson, båda från Folkpartiet, har försökt sätta in denna fråga i ett internationellt perspektiv i enlighet med Riokonferensen. Därför yrkar jag under mom. 2 Mom. 7 gäller industrins energiskatter. Industrin har fått mycket kraftiga skattesänkningar. Syftet har varit att förbättra konkurrensläget. Det är en bra strävan, men ändamålet helgar inte alla medel. Det vet t.o.m. jesuiterna. De skulle aldrig påstå att man kan tillgripa vilka medel som helst bara det gäller ett bra ändamål. Att stimulera industrin med låga priser på el eller andra energikällor är ingen uthållig väg till tillväxt, inte ens för industrin själv. Det är riktigt att de svenska energiskatterna var höga, men priset inklusive skatt var internationellt sett inte högt tack vare de låga grundpriserna. Det är faktiskt priset som är det intressanta, inte skatten i sig. Miljöskäl och resurshushållningsskäl talar för ett återställande av industrins energiskatter. Det bör nu fattas ett beslut om att återställa energiskatteuttaget för industrin. I vår motion har vi anvisat en väg härför. Vi kan också tänka oss andra metoder, t.ex. att höja koldioxidskatten. I sak finns det en majoritet i denna kammare för en höjning. Socialdemokraterna säger samma sak som Vänsterpartiet, men de gör det i form av ett särskilt yttrande. Centerpartiets ledare säger i princip samma sak som Vänsterpartiet, men han gör det i TV. Den enda skillnaden mellan dessa tre partier är att vi i Vänsterpartiet yrkar på det vi säger. Det är i och för sig en väsentlig skillnad, men det borde vara rimligt att utnyttja den faktiska majoriteten. Jag yrkar bifall till meningsyttringen under mom. 7. Vi vet alla här att trafikområdet inte betalar de externa kostnaderna. Utan att låsa mig eller partiet exakt för hur mycket och hur snabbt skatterna på trafiken kan öka, kan jag konstatera att framför allt skatten på bensin och koldioxid måste höjas under Under mom. 14 säger vi att vi vill ha en fordonsskatt differentierad efter fordonets miljöklass. Jag skall erkänna att denna idé inte är vår. Vi har lånat den från andra sidan Atlanten. Vi tror att det som bevisligen fungerar i USA också kan fungera i Sverige. I går när jag reste hit fick jag stöd för Vänsterpartiets uppfattning från Konsumentverkets ledning. I morgondagens voteringar kommer troligen riksdagen att gå emot Vänsterpartiets yrkanden. Men jag tror, Ivar Franzén, att riksdagen nästa år eller rent av till hösten kommer att bifalla våra yrkanden. Eller gör Ivar Franzén någon annan bedömning? Vi har också givit ett annat alternativ, nämligen en växling från fordonsskatt till drivmedelsskatt. Vi vet ju alla att ny teknik och nyare fordon är mer miljöanpassade än äldre fordon. Vi har sagt att man kan tänka sig en övergång från fordonsskatt till drivmedelsskatt. Den tanken vill vi att riksdagen skall ställa sig positiv till. Men det anser inte utskottet, som på s. 21 i betänkandet skriver: ''Enligt utskottets mening finns det inte skäl att överväga att slopa fordonsskatten.'' Det är alltså utskottets ståndpunkt. Men jag är inte ensam. Konsumentverkets generaldirektör Axel Edling har samma uppfattning. I princip finns det två vägar att gå för att rejält sänka utsläppen av koldioxid: att differentiera fordonsskatten eller att slopa den och höja skatten på bränslet mycket kraftigt. Vi kan överväga båda alternativen. Men Ivar Franzén kan tydligen inte det. Han skriver under på vad utskottet säger på s. 21: ''Enligt utskottets mening finns det inte skäl att överväga att slopa fordonsskatten.'' I andra fall brukar utskotten avstyrka yrkanden med hänvisning till pågående utredning. I detta fall avstyrker utskottet, därför att utskottet anser sig veta mer än pågående utredning. Det är en ny och originell vinkling. Den sista punkt som jag skall ta upp gäller miljöklassning av drivmedel under mom. 20. Naturvårdsverket fick i uppdrag att redovisa förslag till miljöklassning av bensin. Naturvårdsverket har också redovisat ett förslag, som har varit på remiss. Men ingenting händer från regeringens sida. Det finns pesoner som säger att det beror på att man vill avvakta utvecklingen av EU. Men det är inte tillfredsställande att industrin skall behöva gå före och driva på en regering, som leds av ett miljöresursdepartement, vilket i sin tur leds av ett centerstatsråd. Att industrin måste puffa på regeringen, Ivar Franzén, är inte tillfredsställande. Det är ett understatement. Därför bör riksdagen snarast begära förslag från regeringen om en miljöklassning av bensin. Vi från Vänsterpartiet har andra motionärer med oss. Vi har Karin Pilsäter och Siw Persson från Folkpartiet och vi har Tuve Skånberg från Kristdemokraterna. Inte skall väl industrin, Ivar Franzén, behöva jaga på regeringen särskilt mycket längre? Kan vi inte få en öppning i denna fråga? Det börjar ju bli pinsamt för Herr talman! Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets meningsyttringar under mom. 2, 7 och 20.

Herr talman! Bo Forslund ondgör sig över den konstruktiva handlingskraft som skatteutskottet har visat. Utskottsinitiativ skall användas sparsamt, eftersom det begränsar den demokratiska prövningen, hävdar Bo Forslund. Jag har självklart respekt för Bo Forslunds synpunkter. Men de för initiativ nu aktuella ärendena är mer eller mindre en följetong i skatteutskottet och har mer än de flesta ärenden blivit föremål för en ingående demokratisk prövning. Bo Forslunds kritik saknar således i det här fallet helt och hållet saklig grund. Det är tvärtom naturligt att skatteutskottet fullföljer det ärende som utskottet har ägnat speciell uppmärksamhet åt under de senaste två åren. Eftersom underlag fortfarande saknas för en långsiktig lösning av kraftvärmebeskattningen är det viktigt att det nu ges rimlig tid att ta fram väl genomarbetade förslag. Därför är skatteutskottets förslag, att tills vidare behålla halva avdragsrätten för energiskatt på värmeproduktion i kraftvärmeverk, en stabiliserande faktor under utredningstiden. Jag vet att Bo Forslund i sak delar min uppfattning. Samma förhållande gäller schabloniseringen av skattekompensationen vid värmeverkens värmeleveranser till industrin. Socialdemokraterna tycker som regeringspartierna och har vid flera tillfällen varit med om att göra uttalanden om att dessa problem snarast måste lösas. Trots att en bra lösning serveras säger man nej. Socialdemokraterna har under våren alltmer lämnat sakpolitiken. De ägnar sig alltmer åt taktiskt rävspel, eller valtaktik. Det är inte smickrande för ett stort parti som under långa perioder har varit statsbärande. Värmeverksföreningen uttalar sig klart positivt om de förslag som riksdagen nu kommer att fatta beslut om. De här förslagen är utomordentligt väl förankrade i verkligheten. När det gäller att skydda råtalloljan som industriråvara har Socialdemokraterna under förarbetet varit pådrivande. Men när det är dags för beslut säger man nej. Under fyra fem år har olika regeringar försökt lösa denna delikata fråga. Många motioner har väckts. Både skatteutskottet och näringsutskottet har gjort beställningar såväl till den nuvarande regeringen som till tidigare regeringar. Alla som har haft intresse för frågan har vid olika tillfällen kunnat säga sin mening. Den lösning som skatteutskottet nu föreslår är en logisk komplettering till den schabloniserade skattekompensationen beträffande värmeverkens värmeleveranser till industrin. Bo Forslund, känns det inte fel att rösta nej till saker som man tycker är bra och som man vet att det är angeläget att få genomföra? Skatteutskottet föreslår i ett tillkännagivande att taket om 1,2 % för uttag av energiskatt från kalkoch cementindustrin samt från stålindustrin bibehålls även under 1995. Det är viktigt att industrin redan nu får besked. Skatteutskottet har i denna fråga inte kunnat anvisa en fullgod finansiering. Det är därför som skatteutskottet stannar vid ett tillkännagivande. I övriga delar är skatteutskottets förslag fullt ut finansierade. Socialdemokraternas kritik är också på den punkten helt och hållet osaklig. Socialdemokraterna har vid ett par tillfällen varit med och uttalat sig för produktionsstöd till vindkraften och stått bakom beställningar till regeringen avseende ''miljöbonus'' eller motsvarande. Nu när ett konkret förslag läggs fram som väl överensstämmer med vad som tidigare har diskuterats i skatteutskottet säger Socialdemokraterna nej. I denna fråga är Socialdemokraterna helt ensamma om att göra ett avigt ställningstagande. Såväl Ny demokrati som Vänstern har använt sunda förnuftet och har då självklart hamnat på samma linje som regeringspartierna. Jag vill hävda att den konstruktion som det här förslaget har fått är mycket stabil, lätt att administrera och långt bättre än direkta bidrag, som i så fall skulle samfungera med en partiell befrielse från elskatt. Nu har vi fått ett system som helt samverkar och som täcker hela området. Vi slipper en rad praktiska problem på det här sättet. Låt mig helt kort också få säga att förslagens miljöeffekter är klart positiva. Förslagen främjar på flera sätt en ökad användning av förnybar energi och en effektivare energianvändning. Även på den punkten är Socialdemokraternas kritik felaktig. Kritiken saknar grund. Det skulle ha glatt mig mycket om alla partier i utskottet hade stått för vad de i sak anser är riktigt och vi därmed hade varit ett enigt utskott. Jag har på olika sätt sökt verka för detta. Tyvärr har Socialdemokraterna låst sig. Detta beklagar jag verkligen. Däremot vet vi med säkerhet att den regering som tillträder i höst behöver allt det stöd som denna riksdags konstruktiva och sakliga beslut utgör. Socialdemokraterna bör inte helt utesluta möjligheten till valvinst. Det kan ju faktiskt hända att de vinner valet -- även om jag inte tror att det blir så. Om man då samtidigt har Sveriges bästa för ögonen borde man redan nu vara med och skapa bästa möjliga förutsättningar för en kommande regering. Det är detta som är ansvarstagande. Det är detta som är statsmannaskap. Jag har många gånger under de 15 år som jag arbetat i riksdagen upplevt att socialdemokrater varit beredda att ta ansvar och att stå för sin sak. Därför blir jag så besviken när stabila och kunniga socialdemokrater helt överger den här gamla gedigna stilen. Det bör noteras att det när det gäller att ge växthusnäringen ett års förlängning av nu gällande energiskatteregler är ett enigt utskott som står bakom detta beslut. Det är ju alltid något. Jag vill kort kommentera ytterligare några ärenden.

Vi har alltså utan avgift en fullgod miljöstyrning. Om vi ligger alltför mycket under vad som är optimal gödsling försvagas grödan. Dessutom ökar risken för näringsläckage snarare än minskar. I detta fall tror jag att Socialdemokraternas ställningstagande beror på kunskapsbrist. Jag står därför till tjänst med litet faktaupplysning så att Socialdemokraterna får en chans att ändra sig. I stort sett samma argumentering som för handelsgödsel gäller för miljöavgifter på växtskyddsmedel. Användningen av växtskyddsmedel har mer än halverats det senaste året. Totala kostnaden för växtskyddsmedel i förhållande till produktpriserna ger en kraftfull styrning mot en minimering av användningen av växtskyddsmedel. Att belasta svenskt jordbruk med ytterligare 400 miljoner, som socialdemokraterna vill, skulle ge näringen svåra ekonomiska problem men inga positiva miljöeffekter. Skall avgifter över huvud taget övervägas måste de i sin helhet återföras till jordbruksnäringen. Att genom dessa avgifter förstärka statskassan är helt orealistiskt. Såväl Ny demokrati som Vänstern har reservationer respektive meningsyttringar som är väl värda att kommentera, men min tid räcker inte till det. Jag vill göra några mycket korta kommentarer till Lars Bäckström. Miljöklassning av bensin lär komma. Det kan faktiskt vara rätt bra att företagen ligger litet före med utvecklingen, så att det blir provade produkter vi får ut på marknaden. Det är faktiskt inget negativt i att bolagen jobbar litet före. Jag är litet konfunderad, Lars Bäckström, över att det inte gick att rösta för indexreglering av bensinskatten för att den sammanföll med vissa andra förslag. De förslagen är nu genomförda. Nu går det alltså jättebra att lägga fram förslag om bensinskattehöjningar. Logiken är inte övertygande, det måste jag säga. Det har ett flertal gånger i utredningar och utskott övervägts om man skulle ändra från fordonsskatt till drivmedelsskatt. Det är ett övervägt uttalande som utskottet gör. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande nr 34.

Herr talman! Helt uppenbart har jag verkligen trampat på en öm tå, eftersom Ivar Franzén tar i så att han nästan stammar. Men jag vidhåller ändå, Ivar Franzén, att utskottsmajoritetens hantering av dessa frågor är anmärkningsvärd. Nära nog halva utskottet har icke på något sätt beretts möjlighet att granska de framlagda förslagen. Eftersom de här frågorna anses så solklara från utskottsmajoritetens sida återkommer jag, Ivar Franzén, till frågan: Varför har regeringen varit förhindrad att skriva en proposition rörande de här frågorna, när allt verkar så enkelt, så bra och så billigt? Nej, Ivar Franzén, jag tycker att Ivar Franzén skall upp till bevis. Det finns många oklarheter i de här frågorna, och regeringen är givetvis utomordentligt splittrad. Sedan säger Ivar Franzén att jag ondgör mig över utskottsmajoritetens konstruktiva handlingskraft och att kritiken helt saknar grund. Men det finns ändå ingen klar dokumentation över finansieringen. Ivar Franzén får säga hur mycket han vill om att den finns. Jag litar inte på Ivar Franzén på den punkten. Det finns ingen klar dokumentation när det gäller miljöeffekterna. Vi är också medvetna om att vi bör och skall vidta åtgärder. Men då vill vi ha ett underlag, så att vi kan göra ett seriöst ställningstagande. Jag vill därför ställa frågan till Ivar Franzén: När det gäller metallurgi-, cement och kalkindustrierna skall vi vänta till hösten enligt utskottsmajoriteten, varför ger ni inte besked nu på den punkten? Det här är också mycket viktiga verksamhetsområden. Vi vet att just de verksamheterna har betydande svårigheter. Till sist, Ivar Franzén, förs en socialdemokratisk energipolitik minsann med ansvar. Vi socialdemokrater står också för våra förslag. Det är det som är skillnaden i det här fallet. De bygger på ett redovisat faktaunderlag, vilket vi icke har haft någon möjlighet att bygga vårt ställningstagande på.
Herr talman! Utskottets prestation att lösa en rad ganska knepiga frågor på ett konstruktivt sätt som också har väckt uppskattning på marknaden kan möjligtvis vara anmärkningsvärt. Men i övriga delar menar jag att Bo Forslund är ute i helt fel ärende. Finansieringen är verklighetsförankrad. Det vet Bo Forslund. När det gäller kraftvärmebeskattningen är den del vi har genomfört väl dokumenterad. Däremot är det mycket osäkert om den del som vi låter vara ger någon vinst. Man kan inte gärna komma närmare ett praktiskt handlande än att försöka att se verkligheten som den är, samtidigt som man tar vara på alla de kunskaper som finns. Bo Forslund, det är helt uppenbart att såväl förändringen när det gäller kraftvärmebeskattningen som framför allt schabloniseringen av skattekompensationen för värmeleveranser till industrin ger en ökad användning av biobränsle. Jag tror inte att någon här i kammaren är tveksam till att detta är en positiv miljöeffekt. Därför blir det en positiv sysselsättningseffekt och en positiv effekt på bytesbalansen. Att vindkraften stimuleras genom att vi nu genomför en åtgärd som vi under tre år har arbetat för är också en positiv miljöeffekt. Det är alltså så långt ifrån sanning och verklighet som man kan komma när Bo Forslund hävdar att det inte förekommer dokumenterade positiva miljöeffekter. Självklart finns det sådana. Vi har valt att göra ett bestämt tillkännagivande av vad som gäller 1995, en fortsatt begränsning av energiskatteuttaget på kalk-, cement och stålindustrierna. Det är vad vi kunnat åstadkomma nu. Självklart hade vi gärna klarat finansieringen också. Vi var mycket nära, men misslyckades. Vi erkänner att vi där inte har nått riktigt ända fram. Men det är ett mycket klart besked till industrin om vad som kommer att gälla.
Herr talman! Vi är beredda att vara med och lösa en rad av de här problemen, Ivar Franzén. Men, som jag sade i mitt första inlägg, vi har också rätt att kräva att få se helheten av den dokumentation och det underlag som givetvis bör ligga till grund för ett riksdagsbeslut och inte det plotter som Ivar Franzén här har redovisat. Ge mig ändå svar på frågan som jag ställde om metallurgi-, cement och kalkindustrierna. Varför kunde ni inte plocka med det, eftersom det också är mycket angelägna frågor? Dem skjuter man på. Vi menar att regeringen har haft möjligheter att lägga fram en proposition, för det har funnits god tid att göra det. Ge ett besked på den punkten, Ivar
Herr talman! Först vill jag poängtera att jag tycker att vi gjorde ärliga försök att så långt möjligt ge er information under ärendets gång. Det fanns i varje fall från min sida icke någon annan ambition än att ni som oppositionsparti skulle ha den information som vi hade, och därefter skulle vi göra upp detta. Jag tycker att det finns en angelägen styrka i en samlad riksdag, särskilt när Sverige är i en krissituation. Man har satt ett mycket pris på att nå samförståndslösningar. När vi i sak är överens tror jag att de flesta förstår att man blir litet besviken om vi inte lyckas komma fram till ett enigt beslut. Jag har redan tidigare sagt att vi när det gällde industrin valde ett tillkännagivande, som vi anser är ett klart besked till industrin. Vi hade inte finansieringen helt klar. Därför kunde vi inte gå till ett beslut. Jag tycker också att det är riktigt att man erkänner när man kommer till korta. I huvudsak har vi nått ett mycket gott resultat. Jag är glad å skatteutskottets vägnar att vi har visat att vi har förmågan att fatta konstruktiva, förnuftiga och hållbara beslut. Med dessa ord vill jag passa på att tacka Bo Forslund inte bara för den här debatten utan också för ett mycket -- i de flesta fall -- konstruktivt och trivsamt samarbete i skatteutskottet. Jag har inte varit där mer än tre år, men det har varit tre mycket värdefulla och trivsamma år.

Herr talman! Ivar Franzén tyckte att mitt resonemang om bensinskatten haltar. Det gör det. Haltar gör det när man inte rikigt kan göra det man vill. Jag vill höja skatten på bensin. Men det går inte för mig att lägga ökade skattebördor på låginkomsttagare -- t.ex. på de vänner jag har i glesbygden i Värmland och Dalarna. Jag kan inte möta deras ögon och samtidigt slopa förmögenhetsskatten, skatten på aktieutdelningar och finansiera det med höjd bensinskatt. En debatt om det vid köksborden i stugorna på landsbygden vill jag inte ha. Ivar Franzén tycker att han kan ta den, men det är hans bedömning. Vi vill höja skatten på bensin -- det har vi sagt flera gånger -- men göra det i ett fördelningspolitiskt riktigt sammanhang. Ivar Franzén säger att det lär komma ett förslag om miljöklassning på drivmedelssidan. ''Lär komma'' när? Möjligheterna är väl uttömda för denna vår, såvitt jag förstår. Är det någon gång till hösten? Det liknar litet grand historien om skräddaren: Det blir färdigt på måndag. Till hösten vet man ingenting om vem som sitter i kanslihuset. Det här skulle ha varit gjort för länge sedan. Ivar Franzén säger att det är väl bra om industrin kan driva på ibland. Det är kanske bra. Det är inte svårt, Ivar Franzén, att komma före den här regeringen. Det är nästan omöjligt för industrin att komma efter. Det klarar den inte heller. Men det är inte rimligt att industrin skall behöva få de extra kostnader som detta innebär. Ivar Franzén: När är ''lär komma''? Ivar Franzén säger att industrin ibland tvingas gå före. Men ni gör allt för att minska på omvandlingstrycket på miljösidan. 1992 var skatten på olja som bränsle i industrin 1 260 kr per kubikmeter, år 1993 230 kr. Det innebär en sänkning med 82 % genom regeringens försorg. För kol betalade man tidigare 850 kr per ton. Nu är den skatten nere i 200 kr per ton -- n sänkning med 76 %. Det är inte svårt att komma före en sådan regering, Ivar Franzén.
Herr talman! Det är inte brukligt att vi i riksdagen i detalj redovisar när regeringen gör det ena eller det andra. Men enligt den information jag har behöver Lars Bäckström inte vänta till hösten. I fråga om bensinskatten vill jag ha en liten sakupplysning. Lars Bäckström har inte samma uppfattning som regeringen om skattesänkningarna -- de var ett hinder förr. Nu är de genomförda. Jag ser inte någon direkt balanserande koppling i detta betänkande till någonting annat, men det är möjligt att jag läst det för dåligt. Konsekvenserna är redan tagna. Någon förändring tycker jag mig inte se i Lars Bäckströms yrkande. Detta är trots allt en detalj. Vår industri är beroende av att få konkurrera på lika villkor. Det är egentligen kärnan i problemställningen. Just nu när kronan är ganska svag och konkurrenskraften mycket god är vi kanske ännu mer beroende av produktivitetsökningen i industrin. I ett längre pespektiv är det inte möjligt att ha så särskilt mycket annorlunda energiskatter för den svenska industrin än för den industri som man skall konkurrera med. Vi har i detta betänkande genom förslag om schabloniseringen av skattekompensationen vid värmeleverans till industrin undanröjt en del av den frestelse för ökad oljeanvändning som finns i skattesystemet. Visst har vi varit uppmärksamma på detta. Men jag tror att det är väldigt farligt att tänka bort vår möjlighet att klara den ekonomiska krisen och åter bli ett land som är ekonomiskt starkt. Det hänger mycket på att vi har en industri som kan konkurrera med omvärlden och som kan utvecklas. Det tror jag också Lars Bäckström är medveten om.
Herr talman! På den punkten är vi fullständigt överens, Ivar Franzén. Vi behöver nästan desperat en reindustrialisering av Sverige. Jag är fullständigt ense med Ivar Franzén. Då behöver industrin i Sverige ha likvärdiga konkurrensvillkor och ungefär samma vinstnivåer som omvärlden. Det är inget fel om man har högre vinstnivåer än omvärlden. Det är bara bra. Men det skall inte grundas på en låg energibeskattning. Tvärtom bör det grundas på en ganska hög energibeskattning för att hålla intresset uppe för omvandlingen. Vi behöver vara i frontlinjen på att vara resurssnåla och energisnåla. Vad som har hänt sedan man gjorde förändringen från regeringens sida är att den totala användningen av fossila bränslen i indutrin inte längre minskar, utan den ökar. Det är dåligt för miljön, dåligt för industrins omvandling. Det vet Ivar Franzén. Där är jag överens med Centerns partiledare. Det är säkert Ivar Franzén också, jag kan inte tänka mig något annat. Vi är överens med socialdemokraterna -- det kan vi läsa i deras yttrande. Industrin har nu fått devalvering, produktivitetsökning, återhållsamma löneavtal, sänkta arbetsgivaravgifter och sänkta skatter på inkomst och förmögenhetssidan. Den skall inte få allt. Politik är ju att i någon mån välja mellan olika saker, inte att ge en part allt. Man kan inte sitta i riksdagsrestaurangen Strömmen och till middag ha allt. Det blir inte bra; det inses av alla. Därför borde vi, Ivar Franzén, kunna enas på denna punkt. Vi måste skärpa t.ex. koldioxidskatteuttaget i industrin. Jag vet att Ivar Franzén skall lämna riksdagen. Det beklagar jag, för jag tror att vi ganska snart skulle komma överens i denna fråga och tillsammans med Centern och Socialdemokraterna till hösten bilda majoritet. Det kanske rent av blir svårare att få fram en vettig beskattning av industrin nu när Ivar Franzén lämnar riksdagen. Det beklagar jag i så fall. Men det kommer säkert någon god ersättare, eller hur, som Ivar Franzén kommer att driva på så att vi får en uthållig utveckling på industrin?
Herr talman! Centern har alltid haft duktiga riksdagsmän, så det kommer säkert en god ersättare. Denna regering har faktiskt fattat beslut om utredning om skatteväxling. Vi har i dag en beställning på en utredning för att se över energiskatterna mera långsiktigt. Det finns anledning att ta en viss tid på sig och fundera över om man kan åstadkomma både styrning och konkurrensneutralitet. Det tror jag är viktigt. Men det går inte att bara säga att vi skall höja koldioxidskatten. Det är kanske inte den slutliga och den allra bästa lösningen. Sedan är det klart att man inte kan få allt. Jag skulle då och då behöva att välja bort halva middagen för att kunna vara i den form som jag borde vara. Visst kan man bli övergödd. Jag är också medveten om att industrin hela tiden måste ha ett omvandlingstryck på sig. Industrin skall ha konkurrenskraft, men den skall också tvingas till att jobba för denna. Den balansen kan vi nog också vara ganska överens om. I och för sig finns det mycket av samstämmighet mellan regeringspartierna och oppositionen. Vad jag nu egentligen efterlyser är sakskäl. Därmed finns det goda förutsättningar inför framtiden. Det vore allra bäst om den nuvarande regeringen får fortsätta, men också oppositionen måste ta sitt fulla ansvar. Jag vill också rikta ett tack till Lars Bäckström. Det är alltid roligt att debattera med honom.

Herr talman! Det är ett stort antal ledamöter i skatteutskottet som har beslutat att inte kandidera i årets val. Två av dessa har debatterat livligt här i kväll, nämligen Bo Forslund och Ivar Franzén. Eftersom jag på goda grunder bedömer att detta var Ivar Franzéns sista debatt som regeringspartiernas företrädare i skatteutskottet, vill jag ta tillfället i akt och säga några ord. Jag vill till Bo Forslund rikta ett stort tack för ett mycket fint samarbete i skatteutskottet. Bo Forslund har på ett föredömligt sätt bidragit till den goda anda som råder i utskottet. Han har alltid varit öppen för konstruktiva samtal över blockgränserna. Jag har haft och har förmånen att leda en borgerlig grupp i skatteutskottet där Ivar Franzén är en av medlemmarna. Han har med sin kunskap och erfarenhet och med sin goda förmåga till nytänkande bidragit till framtidsinriktade konstruktiva lösningar. Vi har just diskuterat ett av våra förslag som har förhandlats fram i den borgerliga skattegruppen. Tack, Ivar Franzén, för ett fint samarbete. Jag hoppas att vi kan fortsätta att odla den vänskap som har vuxit sig starkare under denna mandatperiod. Avslutningsvis vill jag föreslå mina riksdagskolleger -- det är inte så många här, men ändå -- att vi med en kraftig applåd visar vår uppskattning för Bo Forslund och Ivar Franzén.
Herr talman! Det är litet vemodigt att lämna skatteutskottet, därom råder inga tvivel. Det har många gånger varit olika uppfattningar, men det har alltid rått en utomordentligt god sämja i detta förträffliga utskott. Jag vill tacka Ivar Franzén och övriga utskottskamrater för en mycket stimulerande period i mitt liv. Jag hoppas, kära vänner, att vi med tiden får ses i Veteranföreningen och påminna varandra om hur bra det var förr. Tack skall ni ha.
Herr talman! Jag vill tacka för de vänliga orden, och jag vill också rikta ett varmt tack till alla kamrater i skatteutskottet. Jag var ju nybörjare när jag för tre år sedan kom till skatteutskottet. Skatter har inte varit mitt specialämne. Men arbetet har varit mycket stimulerande, och kamratskapet har varit gott. Framför allt har det rått en öppenhet som jag uppskattar mycket. Tack skall ni ha.

Herr talman! Riksdagen har att fatta ett beslut i ett ovanligt ärende.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

Herr talman! Justitieutskottets betänkande nr 13 handlar om rasistisk brottslighet. Ny demokrati har i motioner föreslagit förbud mot rasistiska organisationer. Vi har begärt att regeringen skall presentera ett sådant förslag för riksdagen. I stället för förbud mot rasistiska organisationer har regeringen valt att föreslå att det införs en särskild straffskärpningsgrund för sådana fall där ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller någon annan liknande omständighet. Regeringen vill inte genomföra det förslag till nya straffbestämmelser för organiserad rasism och för stöd åt organiserad rasism som presenterats av EDU har utförligt motiverat sitt förslag, som har fått ett blandat mottagande. Förslaget har tillstyrkts av bl.a. Rikspolisstyrelsen. Kritiken mot förslaget har i allt väsentligt gått ut på att det inte skulle föreligga behov av de föreslagna straffbestämmelserna och att det inte skulle möta några svårigheter att utforma en lagtext med den precision som legalitetsprincipen kräver. EDU har utförligt redovisat att det finns behov av lagstiftning. De föreslagna lagtexterna torde inte bli svåra att tillämpa än annan lagtext. Texterna är tillräckligt preciserade och begripliga för allmänheten. Det föreligger sålunda inga bärande principiella invändningar mot EDU:s förslag till straffbestämmelser. Ny demokrati anser att EDU:s förslag i den delen bör genomföras. EDU lade också fram ett förslag till straffskärpningsregler som regeringen emellertid delvis har förändrat. Herr talman! Ny demokrati vill inte motsätta sig regeringens förslag i det avseendet, trots att lagstiftningen kan te sig onödig, då ju redan nuvarande straffmätningsregler inrymmer möjligheter till straffskärpning vid brottslighet med rasistiskt motiv. Men det finns betänkligheter mot att utvidga den lagstiftning som redan finns. Så här skriver regeringen i sin proposition: De diskriminerande motiv som bestämmelsen således bör vara tillämplig på torde i och för sig oftast föreligga i det fall då brottsligheten riktar sig mot minoritetsgrupper. I detta sammanhang förtjänar dock att anmärkas att bestämmelsen naturligtvis bör vara tillämplig också vid andra brott som begås med diskriminerande motiv. Vad nu har sagts betyder att bestämmelsen kan vara tillämplig, inte bara när exempelvis svenskar ger sig på invandrare utan också i den motsatta situationen, alltså när en person med utländskt ursprung angriper några just därför att de är svenskar. Också i fall då både gärningsmännen och brottsoffren är invandrare kan bestämmelsen vara tillämplig. Jag vet inte varför regeringen gör denna bedömning. Jag har talat med lagmän som har sysslat med sådana här saker både i tingsrätt och i hovrätt, och de säger att det strider mot grundlagen. Där är det entydigt att etniska minoriteter har företräde, och det innebär att den här lagstiftningen kan få en verkan som är precis motsatt den avsedda. Riksåklagaren har avlämnat ett yttrande, där han säger så här: ''En reglering som den föreslagna skulle alltså enligt min mening vara ett olyckligt ingrepp i den nyligen genomförda och väl genomtänkta lagstiftningen om straffmätning och påföljdsval. Till detta kommer att jag inte kan se att regeln skulle kunna medföra någon egentlig förändring av vad som redan gäller. De regler som finns ger fullt tillräckliga möjligheter att vid lagföringen ta hänsyn till rasistiska inslag i brottsligheten. Det gäller också de exempel som tas upp i betänkandet. Den som klottrar rasistiska tillmälen på annans egendom torde i allmänhet böra dömas inte bara för skadegörelse utan också för hets mot folkgrupp. Det är också enligt min mening närmast självklart att den som genom stölder försöker trakassera en särskild grupp människor -- det må vara en etnisk minoritet eller en annan grupp -- blir strängare bedömd än den ''gråtjuv' som stjäl utan några sådana biavsikter. Likaså följer av gällande rätt att ett misshandelsbrott som framstår som särskilt hotfullt på grund av gärningsmannens uppträdande i samband med misshandeln -- rasistiska tillmälen eller andra hotfulla uttalanden -- bedöms särskilt strängt. Ett skäl för förslaget är enligt utredningen att den nya regeln skulle kunna förstärka de antirasistiska signalerna från lagstiftaren. Som jag redan tidigare varit inne på råder det ingen tvekan om med vilken avsky den svenska riksdagen ser på alla former av rasism. De antirasistiska signaler som den svenska lagstiftaren kan sägas sända ut är således de starkast tänkbara. Att i nu aktuellt sammanhang införa särskilda regler för att förstärka dessa signaler är enligt min mening en överloppsgärning.'' Detta säger landets riksåklagare, med erfarenhet av och insyn i vad som händer i olika åklagarkammare. Vad är det här fråga om? Jo, ren populism från ett litet parti i regeringen som hela tiden tycks ha dåligt samvete i dessa frågor. Men i ivern att åstadkomma något bäddar man för en ökad främlingsfientlighet. Vi har en rättspraxis som säger att alla bör vara lika inför lagen. En sådan här lagstiftning gör att alla inte är lika inför lagen. Herr talman! I en motion, 1992/93:Sf631, har vi tagit upp frågan om den omvända rasismen, dvs. att brottslingar av utländsk härkomst behandlas jämförelsevis välvilligare av svenska domstolar än vad brottets svårighetsgrad skulle ha medfört om det varit en svensk gärningsman. Det finns många exempel på detta. Att så är fallet är en följd av en allmänt utbredd flathet och en välvilja men också ogrundade skuldkänslor gentemot utlänningar. Detta är i grunden en diskriminering, av somliga kanske kallad positiv diskriminering. Herr talman! Det krävs emellertid ett klargörande av motiven till det lagförslag som ligger på riksdagens bord. Det finns, som jag tidigare nämnt, en påtaglig risk för att utländska och svenska förövare inte kommer att bedömas lika när omständigheterna i övrigt är desamma. Domstolarna kan komma att anse det mera straffvärt när svenskar begår brott med rasistiska motiv än när utlänningar/invandrare gör det. Det är angeläget att klargöra att lika behandling av gärningsmän av olika härkomst är en nödvändig förutsättning för denna lagstiftning. Med detta vill jag, herr talman, slutligen yrka bifall till reservationerna 1 och 2 vid detta betänkande.

Herr talman! Justitieutskottets betänkande nr 13 behandlar den del av regeringens proposition Vi tar upp det som direkt berör vårt område, nämligen rasistisk brottslighet. Vi har också i utskottet behandlat ett antal motioner som väckts under allmänna motionstiden, liksom de motionsyrkanden som ställts med anledning av propositionen och även ett motionsyrkande med anledning av regeringens skrivelse 1992/93:157 angående invandrar och flyktingpolitiken. Jag ville, herr talman, ge den här bakgrunden eftersom propositionen och motionerna är uppdelade på flera utskott och följaktligen även flera betänkanden. Den svenska lagstiftningen innehåller inte något direkt förbud mot att bilda organisationer eller att delta i organisationer som ägnar sig åt rasistisk verksamhet. Man kan inte heller med tvång upplösa en sådan organisation. Däremot -- och det är viktigt att påpeka -- är sådana organisationers möjligheter att verka starkt begränsade. I stort sett varje annan yttring av rasism eller etnisk diskriminering är förbjuden.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 I 2 kap. 15 § sägs att lag eller annan föreskrift inte får innebära att någon medborgare missgynnas därför att han med hänsyn till ras, hudfärg eller etniskt ursprung tillhör en minoritet.

Dessa bestämmelser är tillämpliga även när brottsligheten ingår som ett led i en organiserad verksamhet. brottsbalken, är t.ex. av central betydelse i den svenska lagstiftningen mot rasism. Jag tänker här citera en del direkt ur Justitieutskottets betänkande på s. 5: ''Den brottsliga gärningen består i att någon i ett uttalande eller annat meddelande som sprids, hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Straffet är fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, böter. Det är enligt bestämmelsen straffbart såväl att göra ett uttalande som att sprida vad man hört av någon annan. Bestämmelsen omfattar inte endast muntlig och skriftlig framställning utan även t.ex. framställning i bild som inte kan anses som skrift samt åtbörder.'' En motsvarande bestämmelse om hets mot folkgrupp finns för övrigt även i tryckfrihetsförordningen. Gärningen är således straffbelagd även när den begås i tryckt skrift. Det är numera tillräckligt för straffbarhet att ett hot eller ett uttalande av aktuellt slag över huvud taget sprids. Herr talman! Jag tror att det kan vara ganska nyttigt att på detta sätt få en relativt samlad bild av vad som faktiskt redan har gjorts. Nu föreslår regeringen att ytterligare en straffskärpningsgrund införs som ny punkt 7 i 29 kap. 2 § brottsbalken. Detta är också redovisat i betänkandet. Den skall omfatta fall där ett motiv för brottet har varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller annan liknande omständighet. I ett par motioner begärs nu att en särskild straffskärpningsbestämmelse införs i brottsbalken för fall där det funnits rasistiska motiv för brott. Utskottet delar här i alla delar regeringens mening, dvs. att det inte råder någon tvekan om att brott med rasistiska och liknande motiv har ett särskilt högt straffvärde och att de möjligheter som behövs för att beakta detta vid straffvärdebedömningen redan finns. I sin första reservation uttrycker Karl Gustaf Sjödin oro för s.k. omvänd diskriminering, dvs. att man skulle behandla tilltalade av utländsk härkomst mer välvilligt än svenska tilltalade. Jag delar inte hans farhågor. I propositionen behandlas ju också frågan om s.k. omvänd diskriminering. Jag tycker att det där uttalas klart att straffskärpningsbestämmelserna gäller alla fall, alltså även när personer med utländskt ursprung ger sig på svenskar. Utskottet delar inte heller de farhågor Karl Gustaf Sjödin framför i sin andra reservation. Vi anser att de bestämmelser som finns är tillräckligt klara och tydliga. I den tredje reservationen begärs förbud för vissa organisationers verksamhet. Utskottet har för övrigt varit enigt när det gäller avslag, eftersom föreningsfrihet och yttrandefrihet är mycket tunga inslag i vår svenska demokrati. Jag yrkar därför, herr talman, avslag på samtliga reservationer och bifall till hemställan i sin helhet.
Herr talman! Vår begäran att man skall förbjuda rasistiska organisationer görs ju mot den bakgrunden att Sverige faktiskt 1971 ratificerade den FN-konvention där det sägs att staterna är skyldiga att med alla lämpliga medel, däribland lagstiftning, göra slut på rasdiskriminering i alla dess former och uttryck. Sverige gör en egen tolkning när man anser att man fullgör konventionsåtagandena. Det må så vara.

Den 7 maj i fjol hade jag en interpellationsdebatt med Reidunn Laurén. Hon sade att regeringen naturligtvis gör allt för att fullgöra sina konventionsåtaganden när det gäller FN:s barnkonvention. Vi ser dagligen kritik mot regeringen för att den inte gör någonting för att leva upp till detta. I konventionen står det bl.a. att medlemsländerna skall göra allt vad de kan för att skydda barnen mot att utsättas för sexuella handlingar och utnyttjas. Att inte följa FN:s uppmaningar trots att man har ratificerat konventionerna är i och för sig ett led i regeringens politik. Det är konsekvent. Som jag sade i mitt anförande har Riksåklagaren och många andra med honom sagt att den lagstiftning som behövs finns. Vi behöver inte skapa ytterligare lagar. Det finns inte bara en uppenbar risk, utan det förekommer faktiskt i dag att man gör skillnader när man dömer i vissa fall. Det finns en utbredd omvänd rasism när det gäller domar i tingsrätten, speciellt i Malmö tingsrätt. Studera de domarna, Birgit Henriksson! Det är verkligheten. Denna lagstiftning förstärker den omvända rasismen och skapar en främlingsfientlighet. Det tror jag varken Birgit Henriksson eller någon annan i utskottet önskar.
Herr talman! Både den utredning som har sett över frågan liksom regeringen och ett enigt utskott -- Ny demokratis representant undantagen -- bedömer faktiskt att den svenska lagstiftningen fullgör konventionsåtagandena vad gäller förbud mot rasistiska organisationer och kriminalisering av deltagande i eller stöd till sådana. En stor majoritet av remissinstanserna har också varit av samma uppfattning. Dit hör faktiskt riksåklagaren, Det är riktigt att en del remissinstanser också har riktat kritik -- exempelvis Samarbetsorganet för invandrarorganisationer i Sverige och Svenska flyktingrådet. Men vi har i detta fall valt att följa juristernas tolkningar, vilket är brukligt.
Herr talman! Det är riktigt att regeringen har gjort denna bedömning. Men förtroendet för regeringens bedömningar när det gäller att tolka FN:s konventioner är litet i många sammanhang. Jag drog ett par exempel. Jag hävdar att regeringen gör en felaktig bedömning även denna gång. Jag upprepar att det är synd att ett litet parti i regeringen skall påverka så att man faktiskt på grund av något slags skuldkänslor -- jag vet inte vad som ligger bakom -- ökar den s.k. främlingsfientlighet vi upplever. Man förstärker denna. Det finns en rad utredningar som påvisar att man faktiskt behandlar invandrare, utländska medborgare och svenskar olika i våra svenska domstolar. Att inrätta en lag som förstärker detta är olyckligt.
Herr talman! Det är enskilda ledamöter i FN:s rasdiskrimineringskommitté som har kritiserat Sverige. De hävdar att vi är skyldiga att införa ett uttryckligt förbud mot rasistiska organisationer i lagstiftningen. Men Sverige har liksom flera andra stater hittills ansett att konventionen inte innebär plikt att lagstifta om sådant förbud utan att varje stat har rätt att själv bestämma vilka metoder man skall använda för att fullgöra konventionens syfte. Skälen till ställningstagandet har varit att vår lagstiftning medför att varje yttring av rasism är förbjuden i svensk lag. Lagstiftningen är tillräcklig för att i praktiken tvinga organisationer som främjar rasdiskriminering till passivitet. Utskottet har också bedömt att detta är rätta vägen att gå.

Herr talman! Till betänkandet JuU13 om rasistisk brottslighet har Vänsterpartiet motioner men inte någon meningsyttring. Det beror på vår stora arbetsbeslastning att jag inte har hunnit vara med i utskottet vid justeringstillfället. Jag vill därför yrka bifall till vår motion A34. Vänsterpartiet har i betänkandet flera motionskrav, eftersom utskottet behandlar motioner från ända sedan januari 1993 i detta betänkande. Vi anför i vår motion att Sverige har förbundit sig att vidta lagstiftningsåtgärder i och med att den internationella konventionen med det kravet ratificerats. Sverige har fått kritik, och vi får fortfarande sådan, nu senast vid Rasdiskriminieringskommitténs möte den 3 mars i Genève. Vid genomgången av den svenska rapporten påpekades bl.a. att just förbudet mot rasistiska organisationer var en av de viktigaste punkterna i konventionen och att Sverige borde respektera den. I litet inlindade ordalag kan man förstå att kritikerna var litet förundrade. De påpekade att Sverige har djupa demokratiska rötter och ett långt historiskt samarbete med kommittén, men att man ändå ansåg sig tvingad att uppmana den svenska regeringen att fullfölja sina åtaganden. Det fanns också med en lista över organisationer som även finns etablerade i Sverige och som av kommittén betraktades som rasistiska och borde förbjudas. Det togs också upp att attacker mot flyktingar hade ökat i Sverige. Vi fick även en del frågor angående Diskrimineringsombudsmannens ställning och arbetsmöjligheter. Det sades att svensk polis och åklagare såg milt och överseende på brott med rasistiska inslag. Man ansåg att rasistiska inslag och motiv var alarmerande. Herr talman! Jag har inte haft tillgång till hela genomgången av den svenska rapporten utan enbart de sammanfattningar som kommittén officiellt har lämnat till pressen. Men det är allvarligt om Sverige när det gäller internationella åtaganden anser att vi godtyckligt kan tolka dessa alldeles själva. Det är allvarligt för vårt rykte i de internationella församlingarna. I Vänsterpartiets motion A34 har vi också ett yrkande innebärande en begäran om att i brottsbalken införa att rasistiska inslag skall utgöra särskild straffskärpningsgrund. Herr talman! Det som inträffade i Boden på valborgsmässoafton, när en SSU-aktiv flicka fick ett hakkors inristat i ena kinden, skulle troligtvis täckas av den föreslagna lagen om rasistiska motiv.

Hade då det föreslagna lagrummet räckt till? Det som utlöste handlingen var SSU-märket. Någon annan kunskap om flickans eventuella politiska tillhörighet hade inte männen. Uppsåtet hade varit lika klart även om inte mannen med kniven hade klarat av att göra ett så tydligt hakkors i kinden på flickan. Jag tänker lämna detta motionsyrkande om straffskärpning vid rasistiska inslag. Men händelsen i Boden gör att jag även yrkar bifall till vår motion i detta hänseende. Det har vid andra tillfällen visat sig vara litet svårt, vilket även skrivs i betänkandet, att dra gränser. Men praxis får utarbetas i domstolarna. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion A34

Herr talman! Jag börjar för säkerhets skull med att yrka avslag på dessa yrkanden och bifall även i dessa delar till utskottets hemställan. Berith Eriksson talade om att man fått kritik och fortfarande får kritik därför att Sverige inte till fullo ändrar sin lagstiftning. När det gäller just förbud mot organisationer osv. är det en fråga där Sverige har en speciell grund. Sverige har en unik tryckfrihetsförordning och yttrandefrihetsgrundlag, där man tillförsäkrar alla tillgång till fri press och yttrandefrihet. Ändå har man på många sätt genom brottsbalksförändringar etc. hindrat organisationers verksamhet utåt. Jag tycker att vi skall slå vakt om det grundlagsskydd som vi har i Sverige och som till många delar är unika. Jag har mycket svårt att över huvud taget föreställa mig att någon kan anklaga Sverige för att icke vara en gammal gedigen demokrati. Sverige är en så gedigen demokrati att vi har ett skydd som få andra länder, om ens något annat land i världen, har. När det gäller ett överfall på en ung flicka, som vi har läst om i tidningen, är det enligt min mening svårt att över huvud taget diskutera någonting som inte är utrett. Vi vet icke bakgrunden till detta, och vi vet icke vilka gärningsmännen har varit, utan detta har enbart refererats i tidningen. Jag hänvisar, för att spara tid, till mitt tidigare anförande, där jag klart har redogjort för varför utskottet här har stött regeringens proposition.
Herr talman! Sverige kommer givetvis även i fortsättningen att få kritik på detta område. Det är inte så att det sitter personer i kommittén som inte vet någonting om juridik eller någonting om Man har verkligen satt sig in i både vad vi har för lagstiftning och den redogörelse som Sverige lämnat över den lagstiftning vi har. Men ändå riktas kritik på just denna punkt. Man kan inte förstå att Sverige kan acceptera att rasistiska organisationer skall ha samma rättighet att organisera sig. I och med att de har organiserat sig finns också i nästa steg en verksamhet. Det finns ett svenskt ordspråk som kanske är gångbart i detta fall: Bättre att stämma i bäcken än i ån.
Herr talman! Jag har bara en kort kommentar. Berith Eriksson säger att Sverige kommer att fortsätta att få kritik. Ja, det är möjligt, men i så fall utgår jag ifrån att man i lugn och ro, genom noggrann hantering och med hörande av lagrådet, ser över om man eventuellt behöver göra justeringar. Jag tror inte att det behövs för närvarande. Berith Eriksson tog upp att en viss oro har blossat upp i det svenska samhället. Den kan ju faktiskt också ha andra orsaker. Det har varit svårt att öppet diskutera det sätt som vi har skött invandrarfrågorna på. Sedan har vi faktiskt tagit emot fler invandrare per capita än de flesta länder i i-världen. Detta har skett under svåra tider med stor arbetslöshet. Det vore nästan konstigt om ingen opponerade sig eller hade en annan mening. Jag hävdar fortfarande att vi har en mycket omfattande lagstiftning. Jag menar att vi kan tillämpa den på bästa sätt. Det finns alla möjligheter att komma åt det mesta. Vi har beskurit dessa organisationers möjligheter att verka i samhället. Det måste ändå vara det viktigaste.
Herr talman! Först måste jag kanske påpeka att det blev ett missförstånd. Jag redogjorde för de kommentarer som Sveriges rapport fick i Genève när det gällde oroligheterna i det svenska samhället och polisens sätt att hantera dessa fall. I vårt motionsförslag kräver vi inte att en sådan lag skall vara införd i morgon dag när vi röstar. I vår motion har vi ett förslag om att man skall utgå ifrån den utredning som finns och göra de modifieringar som kan behövas. Vi skall försöka att hitta vägar för att både uppfylla konventionen och få en lag som förbjuder rasistiska organisationer.

Herr talman! Ett stort antal socialdemokrater har väckt motioner i det här ärendet och även tidigare under den allmänna motionstiden. Vi har bl.a. yrkas att riksdagen hos regeringen begär att ett lagförslag mot organiserad rasism snarast framläggs på grundval av förre JK Hans Starks utredning och i enlighet med vad som anförts i motionen i det här ämnet. Herr talman! Jag yrkar bifall till det av mig upplästa yrkandet. I båda de motioner som jag har berört hänvisar vi också till det remissyttrande som diskrimineringsombudsmannen har gjort. Det yttrandet innebär vissa justeringar av Starks utredning som är värda att beakta. När vi har en diskrimineringsombudsman med mycket stor erfarenhet på det här området är det märkligt att utskottet inte i högre grad har beaktat vad han har framfört. Jag får väl fråga Birgit Henriksson om det. Det han säger är ett stöd både för vår socialdemokratiska motion och för den motion som Berith Eriksson har talat för. Det är liten skillnad mellan dessa tre motioner -- vi har ju två socialdemokratiska motioner -- och det som Karl Gustaf Sjödin har framfört här. Jag är inte klar över om Karl Gustaf Sjödins förslag vill stå på samma grund som Starks utredning med justeringar från diskrimineringsombudsmannen. Jag tycker att det socialdemokratiska förslaget är mer preciserat och distinkt. Birgit Henriksson har i dag talat om yttrandefrihet och grundlagsskydd. I det sammanhanget vill jag erinra om att riksdagen för länge sedan har beslutat om att det är förenligt med grundlagen att införa kriminalisering av organiserad rasism. När den ändringen företogs i vår grundlag sade man att det gjordes för att den här frågan skulle kunna bevakas i fortsättningen och för att man skulle kunna införa en lagstiftning när behovet uppstår. Det kan väl inte råda någon tvekan om att de händelser som har förekommit under de senaste åren ger anledning till ett införande av en sådan lagstiftning som Stark och Orton har förespråkat.

Det är så, Birgit Henriksson, att det inte fattas några beslut av kommissionen som sådan. Det är de enskilda kommittéledamöterna som uttalar sin mening. Den här kritiken har ständigt upprepats av flertalet enskilda ledamöter i den här kommittén. Även om man kan diskutera vad som följer av konventionen är det alldeles klart att ett minimum för att uppfylla konventionen är att genomföra Hans Starks förslag. Det förbättras klart om man gör de tillägg som Orton har föreslagit. Däremot kommer den hållning som utskottet intar att leda till att vi får fortsatt kritik för att vi inte uppfyller konventionen. Det är mycket viktigt att vi får ett instrument för att kunna beivra den organiserade rasismen. Då räcker det inte med de lagbestämmelser som Birgit Henriksson har talat om. Det fordras att man vidgar detta på det sätt som föreslagits. Det är verkligen beklagligt att utskottet har varit så passivt i den här frågan. Man har inte ens tagit fasta på ett förslag som man skulle kunna ha både som tillägg och som alternativ, nämligen att man hade kunnat göra ett tillägg till brottsbalksbestämmelsen om hets mot folkgrupp. Vi föreslår detta i en av våra motioner. Vi menar att man skulle kunna införa ''grov hets mot folkgrupp''. Vi skriver i motionen: Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningen eller verksamheten utövats organiserat, medfört stor skada eller eljest varit av särskilt farlig art. Själva lagtextformuleringen finns i en rad andra bestämmelser. Här hade utskottet verkligen en chans att göra åtminstone detta minimum. Jag förvånar mig över att utskottet inte har gjort det, eftersom jag i en debatt med justitieutskottets ordförande framlade det här förslaget och hon tyckte då att det var bra. Man undrar då vad som har hänt under ärendets gång.
Herr talman! Jag vill göra ett förtydligande för Hans Göran Franck. Som jag sade i mitt anförande ställer sig Ny demokrati bakom det förslag som EDU, den utredning som Hans Stark har lämnat, har lagt fram vad gäller rasistiska organisationer. Det råder inget tvivel om det. Bakgrunden till detta är att Sverige har ratificerat FN:s konvention från 1971 på det här området. Om Sverige har ratificerat konventioner skall vi också leva upp till de åtagandena, annars skall vi inte ratificera konventionerna. Sverige tappar internationellt i trovärdighet om vi gör alltför vida tolkningar av olika FN-konventioner, som vi faktiskt har ratificerat. Jag skall inte återigen räkna upp de områden där Sverige har fått kritik, både internationellt och nationellt, därför att vi inte uppfyller konventionerna.
Herr talman! Det förslag som Stark och Orton har presenterat och som vi har beskrivit i motionen går ut på att deltagande i alla slags organisationer som ägnar sig åt organiserad förföljelse på grund av ras, nationellt ursprung eller trosbekännelse kriminaliseras. Vi tar alltså fasta på deltagandet och det aktiva stödet till organisationerna. Det finns en annan konstruktion, som har införts i en del länder, och som innebär att man inte tar fasta på de enskildas agerande utan i stället riktar uppmärksamheten mot själva organisationen. Jag tror inte att det är den bästa lagtekniska lösningen, eftersom det kan uppstå svårigheter i bevishänseende eller i kriminalutredningsproceduren. Mitt intryck är att K G Sjödin i sin reservation väljer just det andra alternativet och inte det vi har beskrivit i vår motion.
Herr talman! Om Hans Göran Franck hade läst vår motion hade han sett att vi stöder det förslag som även finns i bil. 2 till propositionen och som omfattar förslag till ändringar i 2 kap. 14 § andra stycket regeringsformen, förslag till 16 kap. 7 § 1 § lagen med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål. Det är detta förslag vi stöder.
Herr talman! Jag vet att detta står uppräknat i motionen, men i själva reservationen står: ''Enligt utskottets mening bör dessa organisationer förbjudas.'' Jag tycker att det trots allt finns en oklarhet här, och därför är det enligt min mening bättre att kammaren bifaller vår motion 619.
Herr talman! Jag vet inte om Hans Göran Franck var inne i kammaren när jag höll mitt inledningsanförande. Där hänvisade jag just till många av de lagar vi har och även till grundlagen. Så sent som den 1 juli 1993 infördes t.ex. en skärpning av straffen för en rad brott. Straffmaximum för ofredande höjdes t.ex. från sex månader till ett års fängelse. I den propositionen framfördes att de allt synligare rasistiska tendenserna hos vissa grupper måste uppmärksammas, att staten med kraft måste visa att brott med rasistiska motiv inte kan tillåtas och att ett långvarigt trakasserande med rasistiska motiv kan ha ett högt straffvärde även om gärningen i sig inte kan hänföras under annat straffbud än ofredande. Under årens lopp har alltså en rad åtgärder vidtagits. Hans Göran Franck säger också att flera socialdemokrater har motionerat i dessa frågor och yrkat bifall till sina motioner. Jag yrkar därför avslag på dessa motioner och bifall till utskottets hemställan på dessa punkter. Jag vill påpeka för Hans Göran Franck att samtliga socialdemokrater i utskottet ändå har ställt sig bakom utskottets skrivning.

Herr talman! Jag hörde nog -- hoppas jag -- praktiskt taget allt vad Birgit Henriksson sade. Jag fäste mig vid vad Birgit Henriksson i sitt anförande sade om att det mer gällde att ta fasta på yttrandefriheten, som är grundlagsskyddad, än att göra det möjligt att införa de bestämmelser som jag har talat om beträffande organiserad rasism. Den lagstiftning vi har på det här området, bl.a. den som rör hets mot folkgrupp, är ju också den ett intrång i yttrandefriheten. Det betyder att vi är beredda att prioritera kampen mot och beivrandet av rasism och liknande företeelser framför yttrandefriheten. Detsamma bör enligt min mening gälla i fråga om organisationsfriheten, som ju inte är artskild från yttrandefriheten. Det finns en rad undantag i detta sammanhang. Vad det rör sig om är att vi måste få starkare instrument för att bekämpa deltagandet i organiserad förföljelse. Jag menar att utskottet har varit alldeles för knapphändigt i den här väldigt viktiga lagstiftningsfrågan. Det är förvånande att man har tagit så lätt på den här saken. Att det sedan är stor uppslutning kring detta inom justitieutskottet gör inte saken bättre. I betänkandet står att det enligt utskottets uppfattning ''för närvarande'' inte finns skäl att gå längre. Då undrar jag: Innebär uttrycket ''för närvarande'', som används ibland, att utskottet är öppet för att ta nya steg om den lagstiftning som vi nu har och den ganska blygsamma förändring som sker om förslaget inte håller? Vad det rör sig om är enligt min mening att man inför en straffskärpningsgrund i lagstiftningen men att denna rättspraxis rent faktiskt finns redan nu.
Herr talman! Jag borde inte förlänga denna debatt med tanke på de kolleger som skall hålla anföranden efter mig, men jag vill ändå göra en reflexion, eftersom Birgit Henriksson nämnde att vi diskuterade dessa frågor litet grand i riksdagen under förra våren. Det gällde då straffskärpningar i brottsbalken. Då liksom nu tog Ny demokrati initiativet att föra fram vad Sveriges Domareförbund framförde för att komma åt sådana förföljelser och trakasserier som drabbat bl.a. Hagge Geigert i Göteborg och socialdemokraternas partisekreterare Mona Sahlin. Sveriges Domareförbund ville införa en lag om grovt ofredande, eftersom man bedömde att man på det sättet skulle kunna komma åt de människor som ägnar sig åt sådan verksamhet. Utskottet var inte lyhört för detta då och är det inte heller nu. Jag undrar i mitt stilla sinne om det är så att förslagen kommer från fel håll. Det vore kanske genant att anta förslag som kommer från Ny demokrati, som -- om också inte så mycket på senare tid i denna kammare, men utanför den -- har utmålats som särskilt främlingsfientligt och rasistiskt. Varför kan man annars inte komma till skott när det gäller dessa krav, som framförs inte bara av oss utan också av Sveriges Domareförbund och andra kritiker som menar att Sverige inte uppfyller sina konventionsåtaganden? Är bakgrunden den att förslagen kommer från fel håll? De kommer kanske att genomföras när andra kommer till makten och tar till sig dessa. Det vore bra för dem som drabbas av trakasserierna.
Herr talman! Låt mig bara tala om för Hans Göran Franck att jag är väl medveten om att man redan har naggat yttrandefriheten i kanten genom det som redan är gjort. Men därmed är inte sagt att man för närvarande behöver ta flera steg. Formuleringen ''för närvarande'' används därför att vi i utskottet har den vanan att låta oss informeras också av dem som ha ansvar för övervakning och kontroll i syfte att det skall flyta bra i samhället. Vi har haft icke öppna men väl informella diskussioner i utskottet, och för närvarande har vi utom vad avser Ny demokrati enigt bedömt att detta är tillräckligt. Jag vill inte ytterligare förlänga denna debatt. Vi kommer inte längre, eftersom vi talar förbi varandra.
Herr talman! Jag vill bara avsluta detta med att säga att utskottet har tillfört mycket litet på denna punkt. Det enda som man har kommit fram till är förslaget om straffskärpningsgrunden i det avseende där vi redan har en viss praxis. Jag tycker att det är bra att detta blir förtydligat i lagtext, men man har inte ens kunnat gå med på förslaget från Diskrimineringsombudsmannen och från oss i en motion om att man skall utreda kriminalisering av allvarlig diskriminering i arbetslivet. Jag vidhåller att utskott och departement har varit alldeles för passiva med hänsyn till att utvecklingen har blivit mycket allvarligare än man kunde förutse redan då man genomförde grundlagsändringen. Jag utgår ifrån att åtminstone en tillräckligt stor del av utskottet i fortsättningen skall tolka uttrycket ''för närvarande'' så, att man verkligen lägger fram nya förslag i den riktning som vi motionärer och Diskrimineringsombudsmannen förespråkar.
Herr talman! Jag vill bara lämna en mycket kort information. Vi har i vårt utskott över huvud taget inte behandlat frågan om diskriminering i arbetslivet. Den frågan har hänvisats till ett annat utskott.

Herr talman! För många familjer är det bostadsbidragen som gör att man kan välja att bo efter de behov man har i familjen i stället för att tvingas till små och trånga alternativ. Det gäller särskilt i dag när den förda bostadspolitiken har gjort det så mycket dyrare att bo. De förändringar som regeringen har gjort på bostadspolitikens område, bl.a. i form av sänkta räntebidrag, har fått stora konsekvenser för bostadskonsumenterna. Eftersom neddragningarna drabbar bara en del av bostadsbeståndet, nämligen den där man redan bor dyrast, kan man ju förstå att många har det svårt. Hyrorna har under de senaste regeringsåren ökat på ett sätt som saknar motstycke, och den ekonomiska situationen för många barnfamiljer är mycket svår. Över 600 000 personer är i dag arbetslösa. Den förda bostadspolitiken, som har inneburit nästan ett totalstopp inom byggsektorn, har medverkat till att många fler tvingats ut i arbetslöshet, något som skulle ha undvikits om man fört en annan politik. Men nu står vi där vi står och kan konstatera att bostadsbidragen ökar i en takt som aldrig förr. Fler och fler blir beroende av att få stöd för att klara sina boendekostnader. 441 000. Det här är inte någon bra utveckling. Vi skall komma ihåg att det bara är hushåll med låga inkomster som kan få bostadsbidrag. I betänkandet föreslås riksdagen ta ställning till förslag om en höjning av hyreskostnadsgränserna och även av inkomstgränsen. Detta är en alldeles nödvändig åtgärd. Därför ställer vi oss bakom de höjningar som riksdagen har föreslagit. Jag vill dock poängtera att det är viktigt att noga följa utvecklingen på det här området, så att barnfamiljerna inte ytterligare kommer i kläm. Även om vi nu fattar beslut om höjda barnbidrag, kompenserar detta inte de hyreshöjningar som har skett. På ett par punkter har vi socialdemokrater reserverat oss. Den första reservationen gäller kretsen av bidragsberättigade. Våren 1993 beställde riksdagen genom ett tillkännagivande att regeringen skulle komma tillbaka med ett förslag om utvidgning av bidragskretsen till att gälla också personer av samma kön. I dagens lagstiftning finns en orättvisa som innebär att två personer av samma kön inte kan få bostadsbidrag. Riksdagens beslut fattades i enighet förra våren, och jag tycker att det är uppseendeväckande nonchalant mot riksdagen att regeringen inte har återkommit i denna fråga. Jag tycker dessutom att majoriteten i det här fallet är undfallande mot regeringen, när man inte står på sig. Om riksdagen har gett regeringen ett uppdrag skall det också verkställas. Därför vill jag förnya tillkännagivandet. Jag yrkar bifall till reservation nr Vi har också en reservation i betänkandet som handlar om regeln att bidragsbelopp under 100 kr inte skall betalas ut. Det innebär att en bidragssökande som är berättigad till bostadsbidrag inte får bidraget utbetalat om det är mindre än 100 kr. På det här sättet kan de alltså gå miste om över 1 000 kr per år. I den trängda ekonomi som många hushåll i dag befinner sig i kan detta vara droppen som får ekonomin att rasa. Regeln infördes därför att det var administrativt krångligt och kostsamt att betala ut så låga bidrag. Men med den nya teknik som vi har i dag borde det inte vara några problem att klara av detta. Problemet går att lösa på flera sätt, antingen kan man sänka gränsen -- KBT har t.ex. en 25 kronorsgräns -- eller också kan man sammanföra mindre bidragsbelopp till utbetalning någon eller några gånger per år. Jag vill att regeringen skall se över detta och återkomma. För att spara kammarens tid kommer jag inte att yrka bifall till denna reservation.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

Herr talman! Statsrådsbänkarna lyser lika tomma som de alltid har gjort vid bostadsutskottets debatter. Trots att det är sju stycken i utskottet som bär ansvar är inte ens någon här. Jag vill inledningsvis påminna om det statsfinansiella läget, vilket som regel bara kommer fram i ekonomi och finansdebatterna. Det är något som vi måste tänka på varje gång, i varje ärende, och även i detta fall. Jag vill åter upprepa att Ny demokrati under hela mandatperioden har anvisat större besparingar än något annat parti. Vi har i ord och handling försökt att göra besparingar i många budgetposter utan att i de flesta fall få något stöd från vare sig regering eller opposition. Situationen är liknande i det ärende som vi nu debatterar. Just med tanke på statsfinanserna och att vi inte kan fortsätta med ett budgetunderskott på 200 miljarder och en statsskuld på över 1 200 miljarder måste vi verkligen genom handling i de olika ärendena, även i de enskilda budgetposterna, ta hänsyn till situationen. Vi lever över våra tillgångar. Vi klarar inte av det här. Det är därför som vi har väckt vår motion, vilken bl.a. behandlas i detta betänkande. I motionen föreslår vi att man skall utgå från ursprungstanken när det gäller bostadsbidragen, nämligen att stödja barnfamiljerna för att barnen skall få en så bra bostad som möjligt under uppväxttiden. Detta är något som vi tycker är riktigt och som vi stöder. Bidragsfloran har en tendens att växa, vilket den även har gjort i det här fallet. Nu går en betydande andel av bidragen även till familjer eller ensamstående utan barn. Det finns säkert många vällovliga syfte med detta, men någonstans måste vi dra gränsen. Vi tycker att ursprungstanken är bra. Låt oss hålla oss till den! Därför föreslår vi att bostadstillägg inte skall utgå till gruppen utan barn. Förslaget skulle innebära en besparing på 510 miljoner, alltså styvt en halv miljard. Jag och mina kolleger kommer förhoppningsvis att återupprepa detta. Vi kommer att ta upp det i debatt efter debatt, och vi kommer att fortsätta att skrapa där vi tror att det är möjligt att skrapa. Gör vi inte det, kommer alternativen att bli mycket värre. Vi måste göra satsningar där det kan ge inkomster till staten, eftersom det är inkomsterna som fattas. Utgifterna har man trots allt kunnat hålla någorlunda under kontroll och t.o.m. lyckats pressa ner. Vi har nu en löpande motionstid efter kompletteringspropositionens presentation. Jag har läst den -- naturligtvis inte varje ord och bokstav. Men jag har gått igenom den, först i det förhandsexemplar som vi fick ett dygn före remissdebatten. Jag har under den senaste helgen gått igenom den ytterligare en gång, sida för sida. Jag uppfattar den fortfarande som lika innehållslös som första gången jag läste den. Man föreslår att de föreslagna besparingarna skall få verkan först efter ytterligare två mandatperioder. Vi tycker inte att detta är särskilt kraftfull politik. Vi hoppas att vi med vår motion skall komma med litet bättre tag. Jag nämner detta, för man kan inte ta itu med de stora sakerna på annat sätt än genom att gneta på varje post och i det lilla. Herr talman! Bostadsutskottets ordförande brukar ofta vara närvarande i kammaren. I dag måste han ha något väldigt viktigt för sig eftersom han inte är här. Därför tycker jag att han kan vara ursäktad. Herr talman! Med detta vill jag nöja mig med att yrka bifall enbart till reservation 1, mom. 4.
Herr talman! Det är lovvärt att Bo G Jenevall vill göra besparingar i statens finanser. Men i det här fallet kommer besparingarna att gå ut över dem som har de lägsta inkomsterna, dvs. för ensamstående och ungdomar, med 40 000 per år och för par med 57 000 per år. Jag är också angelägen om att spara i statens finanser och att se till att vi så småningom får en budget i balans. Det kommer inte att bli lätt efter dessa regeringsår. Men jag är väldigt angelägen om att vi skall spara. Men jag vill inte att det skall ske på bekostnad av de hushåll som tjänar allra minst, vilka har allra svårast att klara sitt boende.
Herr talman! Jag håller naturligtvis med Britta Sundin om att det finns många människor som har stort behov av bostadstillägg. Jag känner också för dem. Men vi måste göra någonting för att få ordning på ekonomin och inte i slutändan i stället få ännu större skaror av människor som hamnar i samma situation. Alla talar om att vi inte kan röra den eller den gruppen, den eller den delen kan vi inte röra, där måste vi spä på litet grand osv. Men väldigt få talar om var besparingarna skall göras. Alla talar om det i stora ord, i mångmiljardfrågor, men inte i varje budgetpost för sig. Vi måste faktiskt väga varje utgift på guldvåg. Jag håller med Britta Sundin när hon talar om de hemska hyreshöjningarna under de senaste åren. Men samtidigt vill jag påminna om att 50 % av hyresökningarna faktiskt beror på den skatteöverenskommelse som Socialdemokraterna träffade tillsammans med Folkpartiet. Som en konsekvens av denna ökade hyrorna med 50 %. Det var den största ökningen. Den har skapat många problem.